Herr talman! Jag kan instämma i vad herr industriministern sade i slutet av sitt anförande, att syftet med det regeringsförslag och det utskottsbetänkande vi behandlar är att bygga vidare och effektivisera lokaliseringsoch regionalpolitiken. Mycket i de länsstyrelseutredningar som industriministern här aviserade har jag ingenting att erinra mot, eftersorn det också var tanken i regeringsförslaget som innehåller riktlinjer och mål som måste följas av praktisk handling. Jag har emellertid ett par invändningar mot industriministerns »nförande. Det gäller talet om de lokaliseringssamråd varom frivillig överensk mmelse har träffats. Den uppgift som industriministern lämnade var ju mycket allvarlig, att man övervägde att antingen fullfölja eller gå ifrån den överenskommelsen. Jag vill fästa uppmärksamheten på att i detta hus har ju centerpartiet varit det som tillsammans med socialdemokraterna länge ivrat för att få något bättre instrument, bättre möjligheter att påverka lokaliseringen. Syftet med överenskommelsen är att man skall kunna klara målet för regionalpolitiken, att få en rimlig chans att påverka lokaliseringen så att man kan få sysselsättning till olika delar av landet. Det är ju ändå samhället som har ansvaret. Ingen annan kan ta det på sig, och utan instrument kan inte samhället fullfölja den uppgiften. Nu kan den överenskommelsen bli ett bra instrument. Den påverkades utan tvivel av omständigheten, som jag nämnde tidigare i dag, att vi i detta hus hade en stor majoritet för någon form av lagstiftning på detta område. Skall företagen själva avgöra var de skall förlägga sin verksamhet, behövs inget instrument. Men samhället har ett primärt ansvar. Vi kan redan nu säga att om denna överenskommelse inte leder till det resultat som jag hoppas att herr Åsling och jag är överens om att vi skall uppnå, måste man ha någonting annat att vinka med. Då är lagstiftning det enda som kan tänkas. Vad vi i den gamla regeringen ville göra var att tala om att den lagstiftningen skall utformas på ett mycket enkelt sätt. Det var där vi ville ha riksdagens godkännande av en mycket enkel lagstiftning som är lätt att hantera. Klarar inte samrådet det mål som har uppställts skall man tillgripa lagstiftning.
Herr talman! Jag kan utan vidare säga att jag delar herr Ingemund Bengtssons i Varberg uppfattning i den sista frågan. Det var också meningen i mitt anförande, att om inte det lokaliseringssamråd som nu utvecklas mellan 97 näringsliv och samhälle ger den avsedda effekten måste man lagstifta.

Det är en självklarhet att man hade de två vägarna att välja mellan. Vi valde vägen att fullfölja den här tanken, därför att vi ville inte, som vissa andra debattörer här i dag har gett sken av, avvisa den här metoden innan den över huvud taget hade prövats. Det är en självklarhet att man nu skall avvakta resultatet av dessa lokaliseringssamråd. Där föväntar jag mig naturligtvis att de 170 industriföretag som berörs av uppgörelsen skall göra sitt yttersta för att medverka och därmed också göra en lagstiftning onödig.
Herr talman! Om industriministern med sitt svar menar att valet stod mellan denna överenskommelse och lagstiftning är jag nöjd med svaret, men så skall man väl inte fatta industriministern. Det var en annan sak i herr Åslings intressanta anförande som jag gärna vill ta upp, nämligen det avsnitt som hade med ortsplanen att göra — den ortsplan som herr Åsling skulle göra sig kvitt. Det har nu stannat vid att man skall göra en utvärdering. Jag delar inte alls den uppfattning som industriministern förde till torgs, nämligen att vi inte längre behöver stora arbetsmarknader, utan att vi skulle vara i en situation där ungdomen är ointresserad av stora yrkesvalsmöjligheter. Det stämmer inte alls med det resultat som kommit fram i länsplaneringen. Jag menar att det är oriktigt att gå ut och inbilla människor att man kan klara jobben i varje liten by. Skall man satsa på alla orter i det här landet får man dåliga arbetsmarknader. Då får man ett litet urval av jobb till ungdomarna. Då blir det bara ett fåtal jobb som man kan erbjuda. Har man däremot en större arbetsmarknad kan ungdomarna få välja. Meningen med ortsplanen är ju att man i varje region skall ha åtminstone någon robust arbetsmarknad som inte är så känslig för förändringar som arbetsmarknaden på orter med bara en industri. Länsplanen har klart visat att det är så här man vill ha det. Man vill ha robusta arbetsmarknader här och var i länen — arbetsmarknader som tål förändringar och som kan erbjuda ökad valfrihet åt dem som bor där. Är det så att människorna behöver flytta, behöver de inte flytta från norr till söder, utan de kan flytta inom regionen. Ja, de kanske t.o.m. med bättre kommunikationer kan bo kvar och pendla till de stora robusta arbetsmarknaderna. Syftet med ortsplanen — det är jag rätt övertygad om — kommer att ligga fast även efter den utvärdering som herr industriministern har tänkt att sätta i gång. Det kommer att bevisas att vårt resonemang kring ortsplanen är helt riktigt. Det måste vara så om vi skall kunna lösa de problem som vi är satta att lösa.
Nr 47 Herr talman! På frågan, om alternativet till den frivilliga uppgörelsen med Torsdagen den industrin var lagstiftning, vill jag svara att det naturligtvis var ett av al 16 december 1976 ternativen. Vi har förutsättningslöst prövat grunden för de förslag och åtgärder som den gamla regeringen har utvecklat. Herr Ingemund Bengtsson Samordnad i Varberg får ha förståelse för att vi inte är så imponerade av alla de dis = sysselsättnings och positioner och åtgärder som den gamla regeringen vidtagit och att vi därför — regionalpolitik förutsättningslöst har prövat åtgärderna. Det har vi gjort också i det här fallet, och vi fann i detta sammanhang att det var lämpligt att gå vidare på den inslagna vägen. När det gäller ortsplanen har utskottsmajoriteten gjort ett logiskt ställningstagande. Inte heller ortsplanen kan man avveckla utan att ha prövat vad som är bra i den. Det kan ju finnas en del inslag som är bra. Den har haft sin tid, tror jag. Jag tror inte att den tillhör de framtida regionalpolitiska instrumenten utan att den måste ersättas av andra. Men innan vi avvecklar detta system får vi väl lov att pröva det — det är det vi skall göra med länsstyrelsernas hjälp. När man mött herr Bengtssons partivänner ute på fältet har det nästan aldrig varit möjligt att få ett konkret ställningstagande till vilka orter som socialdemokratin vill slå ut. Man har alltid velat prioritera vissa orter, men vi har aldrig fått ett ställningstagande till vilka orter man vill slå ut, och det är ju så att säga den andra sida av ett ortsplanesystem, om man fullföljer det in absurdum. Herr talman! Vi kan naturligtvis länge diskutera frågan om ungdomens förändrade attityd till arbetsmarknaden. Men det finns en ny tendens — och den är väl dokumenterad — hos dagens ungdom att värdesätta boendemiljön högre än tillgången till en rikt differentierad arbetsmarknad. Den tendensen tror jag inte herr Bengtsson i Varberg kan ifrågasätta. Självfallet är det en strömning i tiden som vi måste beakta. Den minskar trycket på oss att åstadkomma stora arbetsmarknader, med de negativa konsekvenser det å andra sidan kan ha.

Herr talman! Diskussionen här i kammaren i dag blir lång, och det kanske beror på att diskussionen i utskottet var så mycket kortare. Skrivningarna i majoritetsbetänkandet har tillkommit, inte genom diskussionerna i utskottet utan inom den borgerliga utskottsgruppen. Jag tror inte det har varit lättare att komma överens i den lilla borgerliga gruppen än det varit att komma överens inom hela utskottet före den 19 september 1976! Det tycker jag mig kunna utläsa av skrivningarna på de områden där de borgerliga partierna varit oense i det förflutna. Jag har blivit styrkt i min uppfattning efter att ha jämfört industriministerns och fru af Ugglas syn på lokalise 99 Enligt herr Åsling är det ett viktigt instrument, värt att fullföljas. Han säger att man skall diskutera hur vi kan gå vidare och medger att det kan framstå som önskvärt att införa etableringskontroll. Har herr Åsling med sig de andra partierna i denna uppfattning? Av fru af Ugglas anförande framgick det att det var enbart på grund av att det fanns en överenskommelse som man över huvud taget hade tagit det här steget. Debatterna om vår framtida regional och sysselsättningspolitik tilldrar sig alltid stort intresse. Det är naturligt. Under den socialdemokratiska regeringstiden i vårt land har parollen om rätt till arbete för alla omfattats av fler och fler människor. Ja, i dag kanske t.o.m. alla anser att detta krav är berättigat. Däremot finns det väl fortfarande skillnader i uppfattningen om hur detta skall ordnas. En del borgerliga politiker talar fortfarande om att de självläkande krafterna skall ha ansvaret och att människorna skall sätta sin tro till det enskilda näringslivet när det gäller att ordna arbete, bostad, service och utkomst. Men när vi diskuterar frågan i riksdagen finns det ingen som anser att vi icke skall ha en sysselsättnings och regionalpolitik genom samhällets försorg och som samhället har ansvaret för. En av de stora vinster som vår politik under efterkrigstiden har medfört är just att alla nu betygar sin uppslutning kring samhällets ansvar för att vi för en politik som skall ge alla arbete. Men då måste man jämt och ständigt ha i minnet att härför krävs ett starkt samhälle och ett samhälle som är berett att ta de kostnader som detta för med sig. Jag skall, herr talman, endast ta upp ett par frågor kring de reservationer som vi socialdemokratiska ledamöter har fogat vid betänkandet. Men låt mig börja med att ställa en fråga. Jag ställer den inte till herr Stridsman, för han hade två möjligheter att svara herr Nilsson i Östersund på samma fråga — herr Stridsman tillhör ju styrelsen för AMS, och jag vet inte om han har varit motståndare till något lokaliseringsbidrag till orterna inom det allmänna eller det inre stödområdet. Jag ställer i stället frågan till herr Svensson i Skara: Vilka orter i Sverige har fått för mycket lokaliseringsstöd? Jag tror att detta är en ganska väsentlig fråga. För skriver man detta har man väl menat någonting med det. I den regionalpolitiska debatten för på dagen fyra år sedan sade nuvarande utrikesministern fru Söder följande: ”Enligt centerns förslag skall målsättningen vara att länet får behålla sitt födelseöverskott och att samhällsplaneringen skall inriktas efter detta.” Det gällde i det sammanhanget AB län. I dagens betänkande skriver regeringspartierna följande — herr Nilsson i Östersund har tidigare citerat det, men jag gör det en gång till: ”Bedömningarna av den framtida utvecklingen i storstadslänen är osäkra. Utskottet anser sig dock kunna godta att de föreslagna befolkningsramarna för storstadslänen läggs till grund för planeringen under förutsättning att denna primärt inriktas på de undre delarna av ramarna. En sådan inriktning stämmer för Stockholms län överens med de utgångspunkter landstinget i länet använder i sin planering.” Nr 47 I de befolkningsprognoser som ligger till grund för propositionen ligger utöver födelseöverskottet en beräknad nettoinvandring på 10000 per år. Herr Stridsman säger att vi från socialdemokratiskt håll inte är redo att dämpa tillväxten i storstadslänen, och även herr Åsling var inne på liknande — Samordnad tankegångar. Att vi har minskat tillväxten i storstadslänen är ju en följd — sysselsättnings och av den regionalpolitik som vi har fört. Jag för min del tycker att det är — regionalpolitik bra, men erkänn då att det är regionalpolitiken som har gjort att vi kunnat dämpa tillväxttakten och vill dämpa den även i fortsättningen. Vad innebär det när ni nu säger att planeringen i storstadslänen skall ligga på det lägre talet? Jo, det innebär att förhållandena till länsstyrelsernas prognoser blir följande. I AB län hade länsstyrelserna en prognos på en ökning med 60 000. Ni vill ha en ökning på 35 000, alltså en differens på 25 000. I M län är länsstyrelsens prognos 20 000, och det minskas i utskottsmajoritetens planeringstal med 20 000. I O län slutligen vill ni öka befolkningstalet med 5 000, men länsstyrelsens prognos ligger på 20000, alltså en differens på 15 000. När man talar om dessa tre län låter det som om siffrorna gällde enbart Stockholm, Göteborg och Malmö. Men planeringsramarna gäller ju också andra orter i dessa län. Varför talar ni inte i detta sammanhang om Norrtälje och Östhammar, om Strömstad — som t.o.m. ligger inom det allmänna stödområdet — och Orust, om Trelleborg och Höör? Vilka styrmedel skall regeringspartierna tillgripa för att hålla befolkningen nere på denna nivå? Sedan vi antog den nuvarande planeringsramen har de tre storstadslänen haft en nettoutflyttning på 10000 människor. Likväl har folkmängden i dessa tre län ökat på grund av födelseöverskott och invandring. Har ni i regeringspartierna något recept på hur detta skall kunna stoppas? Skall ni förbjuda att det föds barn eller skall ni flytta ut folk? Jag är faktiskt intresserad rent personligt av att få ett svar på den frågan. Jag har två barnbarn i Stockholmsområdet — inte i själva Stockholm — och jag vill fråga om ni tänker flytta dem någon annanstans för att kunna bibehålla det tal ni angivit? Och varför har centern gått ifrån den uppfattning som fru Söder gav uttryck för den 16 december 1972, nämligen att Stockholm skulle få behålla sitt födelseöverskott? Utskottet säger i sitt betänkande att centrala uppgifter beträffande den regionala planeringen bör föras över på landstingen och att redovisning och förslag skall föreläggas riksdagen. Vad hjälper det när man går ifrån de regionala organens planeringsnivåer? Är det detta som ligger i det uttryck som saknas i detta betänkande men som alltid tidigare har förekommit, nämligen ett ”så långt som möjligt decentraliserat samhälle”? Innebär det att de regionala organen gärna får uttrycka en vilja och sätta upp ett tal men att vi sedan här i riksdagen skall besluta vilket talet skall vara? I riksdagsdebatten den 24 april 1975 ställde fru af Ugglas en fråga till centerpartiet med anledning av dess reservation under rubriken ”Åtgärdsprogram för Stockholms län”. Fru af Ugglas sade först att hon inte blev klok på reservationen — och jag blir inte klok på det här, så på den punkten 101 är vi överens.

Sedan några ord om ortsgrupperingen, som redan varit uppe i diskussionen. Planen för den regionala strukturen lades fast år 1972. Ortsplanen är en del av denna plan. Bakom planen stod en mycket bred riksdagsmajoritet. Endast två partier, som man i regionalpolitiskt hänseende kan beteckna som ytterlighetspartier — centern och vpk —, gick emot planen. Om det skall vara någon mening med ett sådant instrument som ortsplanen, måste planens inriktning vara långsiktig. Man bör inte ändra och plottra i den med korta tidsmellanrum. Mot denna bakgrund måste man ställa sig undrande inför de borgerligas inställning. Å ena sidan behåller man ortsplanen och går t.o.m. med på att bygga ut den med kommundelscentra, någonting som socialdemokraterna föreslog redan i våras. Å andra sidan vill man göra en omedelbar och fullständig utvärdering av planen. Man tänker sig att statsmakterna redan våren 1978 skall pröva frågan på nytt. Hur går det här ihop? Hur tror man att en ortsplan skall kunna fylla sin funktion, om man undergräver den genom ett uttalande om utvärdering m.m.? Är det f.ö. med majoritetens inställning rimligt att nu införa en ny ortstyp, nämligen kommundelscentra? Svaret på denna fråga är självfallet nej. Att det är det riktiga svaret framgår f. ö. av det anförande som Jan-Ivan Nilsson höll här i kammaren i dag. I frågan om ortsplanen framgår regeringspartiernas splittring klart. Den är bara ett av tecknen på de grundläggande åsiktsskillnaderna inom regeringen i de regionalpolitiska frågorna. Centern har alltid varit en ensamvarg i regionalpolitiken. Ingen inbillar sig — inte heller jag — att här har skett någon sinnesförändring. Frågan är bara: Skall centern sluka de oskyldiga lammen m och fp, som man nu skall samarbeta med? I varje fall blir det nog svårt att få ett harmoniskt samarbete mellan dessa tre partier. Det tragiska är att denna splittring kommer att gå ut över vårt lands befolkning. Regionalpolitiken och därmed sysselsättningspolitiken kommer att stagnera till följd av regeringspartiernas handlingsförlamning. Herr Åsling framhåller att det finns andra tänkbara sätt att ordna ortsgruppering, arbetsliv, näringsstruktur, åldersfördelning m.m. och att länsstyrelserna skall sköta detta. Ja, gör gärna någonting men tala då om huruvida vi skall ha en ortsklassificering. Ortsklassificeringen framhålls ofta som en orsak till att glesbygden avfolkas. Men det finns också en annan orsak som inte har kommit fram. Jag har tittat på alla län men plockat ut tre, som jag vill säga någonting om. I Kronobergs län har mellan 1970 och 1975 två nya tätorter tillkommit, medan sju andra orter har haft en sådan tillväxt att de har prövats men inte nått upp till 200 invånare. I dag torde ett par tre av dessa orter redan fylla kravet på att vara tätorter. I Jämtlands län har fyra orter tillkommit, medan tre har försvunnit. Även där har man prövat sex andra orter. I Västerbottens län har fem nya orter tillkommit, medan tre har minskat så att de inte längre räknas som tätorter. Sex andra orter har prövats, vilket visar att man har en tillväxt. Av detta framgår att den rena landsbygden minskar. Men det beror i mycket stor utsträckning på att människorna söker sig till de små samhällsbildningar som redan finns. Dit flyttar de för att få bättre service och kanske mer mänsklig kontakt, komma närmare affärer o. d. Den utvecklingen är förmodligen riktig. Till slut vill jag ställa en direkt fråga till herr Åsling, som så mycket pratar om decentralisering i regionalpolitiken.

Herr talman! Herr Fagerlund använde en stor del av sin tid till att påvisa hur nuvarande regeringspartier är oeniga i det föreliggande betänkandet, fastän vi har enats på alla punkter. Det är ett ganska konstigt resonemang. Det får naturligtvis stå för honom själv, med den trovärdighet det kan ha. Vidare kritiserade herr Fagerlund att ingen talare ännu nämnt sådana orter som Norrtälje och Östhammar. Jag ber att få hänvisa till det anförande som herr Granstedt kommer att hålla. Jag tror att han kommer att tala om just dessa orter. När det gäller andra frågor som herr Fagerlund tog upp vill jag än en gång påpeka att de förslag som vi framlägger i betänkandet innebär en mer differentierad regionalpolitik, som tar hänsyn till skilda förhållanden inom en och samma region. Ett av de stora problemen inom regionalpolitiken nu är ju den obalans som finns i många län, inte minst inom stödområdet. Låt oss säga att en ort inom stödområdet är den mest expansiva i hela Sverige. Skall den orten i fortsättningen ha regionalpolitiskt stöd? Det är den hypotetiska fråga som vi har ställt. Det finns exempel på att orter inom stödområdet under kortare tider har varit de mest expansiva i hela landet. Skall dessa orter under den perioden ha regionalpolitiskt stöd? Nu gäller det ju åtgärder för att uppnå balans inom regionerna, och här kommer frågan om Östhammar kontra andra orter i Mellansverige in, liksom frågan om inomregional balans i hela landet. Jag vill klargöra detta med anledning av den fråga som herr Fagerlund har ställt och som han inte ansett sig ha fått svar på, även om svaret borde ha framgått av de skrivningar vi har gjort i utskottsbetänkandet.

Herr talman! Vilken syn har ni? undrade herr Fagerlund med anknytning till befolkningsramarna. Jag trodde faktiskt att synen var gemensam för våra partier, herr Fagerlund, nämligen att den gynnsamma regionalpolitiska utvecklingen skall fortsätta och att vi skall trygga arbete, boende och service i alla delar av vårt land.

Vi har talat om den undre delen av de ramar som utskottet föreslår, dvs. 1 530 000-1 560 000, och mina kolleger i landstinget försäkrar mig att det här ger dem en god möjlighet att klara sin planeringsberedskap inför 1985. Tyvärr visar väl den aktuella planeringen i Stockholms läns landsting att det är risk för att man får arbeta med ännu lägre befolkningstal än jag har nämnt att utskottet föreslår till riksdagens godkännande. Den aktuella planeringen gäller 1982, och man kan alltså mycket väl överblicka utvecklingen fram till 1985.
Herr talman! Herr Fagerlund ställde en direkt fråga till mig, om jag delar den uppfattning som kommit till uttryck i direktiven till den kommunalekonomiska utredningen. Det gör jag obetingat, men samspelet mellan skilda samhällsorgan är ju av grundläggande betydelse för möjligheten att utveckla en aktiv regionalpolitik. Mot den bakgrunden är ansvarsfördelningen inte ovillkorlig, utan den måste grundas på de reella förutsättningarna till delegation av uppgifter och samspel mellan myndigheter på olika nivåer. Låt mig sedan göra en allmän kommentar till vad herr Fagerlund sade beträffande utvecklingen i storstäderna. Herr Fagerlund måste när det gäller Stockholms län ha grundat sitt omdöme på länsstyrelsens prognoser. Det låga födelsetal som nu gäller för Stockholms län gör att det behövs ingen utflyttning för att man vid planeringen skall kunna inrikta sig mot den nedre delen av ramen. När det gäller planeringstalen i övrigt i landet är det förfarande som utskottsmajoriteten har valt ett uttryck för en klar regionalpolitisk vilja. Man har alltså valt att konkretisera sina regionalpolitiska mål genom att inrikta sig på mera precisa planeringstal. Den naturliga kommentaren till herr Fagerlunds inlägg är att herr Fagerlund uppenbarligen inte tror på de planeringsramar som här finns. Man måste väl ändå mena något allvar även på socialdemokratisk sida med de övre delarna av ramarna. Här gäller det då att finna ett mera konkret uttryck Jag tror inte, herr Fagerlund, att ortsplanesystemet i och för sig är den primära orsaken till glesbygdens avfolkning. Jag är övertygad om att ortsplanesystemet nu har kommit in i ett stadium där vi bör utvärdera det. Det finns anledning att allvarligt överväga hur man skall finslipa den re — Samordnad gionalpolitiska medelsarsenalen. Enligt min uppfattning är ortsplanen ett — sysselsättnings och alltför grovmaskigt instrument för att kunna ge avsedd effekt med de re — regionalpolitik gionalpolitiska ambitioner som vi har för framtiden.

Herr talman! Jag skall inte fortsätta att fråga vilka orter det gäller. Jag får bara till svar något allmänt om att det kan vara de mest expansiva inom hela landet. Man kunde ju lika gärna säga rent ut vilka de är. Men jag skall inte fortsätta den debatten, jag kan ju hoppas att herr Svensson i Skara kommer och talar om det sedan. Fru af Ugglas säger att Stockholms län ligger henne varmt om hjärtat. Varför pratar man bara om Stockholm? Det gäller inte bara Stockholm, utan det gäller vad vi har klassificerat som storstadsområde, nämligen AB län, M län och O län. Det gäller alltså hela län. När jag nämner några orter i dessa områden är det inte för att ta upp just deras speciella synpunkter, utan det gäller hela diskussionen omkring att ordna en bättre strukturell fördelning av arbetsplatser, service och bostäder. Då måste vi också se till att hela länen kommer med i bilden. Fru af Ugglas säger vidare att hon har en planeringsnivå mellan 1 530 000 och 1 565 000. Jag behöver väl inte läsa upp en gång till vad fru af Ugglas har skrivit under, att primärt skall man planera efter den lägre ramen. Varför tar hon då med den högre i det här sammanhanget? Jag är tacksam för herr Åslings svar att beslutsfunktionen bör ligga där det ekonomiska ansvaret ligger. Hela denna proposition bygger på ett samspel mellan kommuner, län och stat. Det är ett samspel mellan fackliga organisationer och näringsliv som måste förfinas och utvecklas. Där är vi fullständigt överens. Jag tror att folkrörelserna har en mycket stor betydelse när det gäller att forma vår regionalpolitik. Herr Åsling hänvisar till att vi nu har låga födelsesiffror. Det gäller hela landet. Skall jag tolka herr Åsling så att vi bör ha kvar dessa låga födelsesiffror för att klara den lägre gränsen när det gäller storstadslänen?

Herr talman! De regionalpolitiska mål som utformades av 1972 års riksdag har därefter konkretiserats i ytterligare ett antal beslut. Det övergripande syftet med alla regionalpolitiska åtgärder är, som herr Nilsson i Tvärålund redan påpekat i debatten, att förbättra de enskilda människornas materiella, sociala och kulturella villkor. Jag kan konstatera att det råder total enighet om detta. Det har ju debatten redan visat. För att nå dessa mål krävs en planering som upplevs som effektiv och adekvat av de människor den berör. En av regionalpolitikens stora svå 105 righeter är enligt min mening att förankra den hos den breda folkopinionen. Vad jag avser är att många människor upplever planeringssystemen för sysselsättnings och regionalpolitiken som alltför akademiska och svårgripbara. Den enda framkomliga metoden för att motverka detta är att föra de regionalpolitiska besluten närmare de människor besluten handlar om. Planeringen får alltså inte göras så detaljerad, så definitiv, att enskilda människors, enskilda företags, enskilda kommuners och landstings olika möjligheter och ambitioner låses. Regering och riksdag skall med regionalpolitiken ange ramarna för verksamheten. Men, herr talman, detaljplaneringen och verkställigheten bör skötas av kommunala och landstingskommunala organ, enskilda företag och individer. På länsplanet sker i dag den regionala planeringen i statlig regi. Staten förfogar även över de resurser som krävs för att förverkliga planerna, som 1. ex. huvuddelen av de allmänna kommunikationerna, anslagsfördelningen för vägbyggandet, näringslivsstödet och bostadsbyggandets låneramar. Länsstyrelsernas länsprogram blir normerade för länens utveckling av en stor del av samhällsservice, näringsinvesteringar etc. Därmed påverkas på central nivå befolkningsutvecklingen, bostadsbyggandets omfattning, sysselsättningen och samhällsmiljön i övrigt. Det är dessa förhållanden som aktualiserat principfrågan: Vilken instans skall ha det avgörande inflytandet över de regionala planeringsfrågorna? Ja, enligt ambitionerna att fånga upp, behandla och besluta om problemen så nära som möjligt till de människor frågorna berör, bör landstinget vara den rätta instansen. Av de direktvalda landstingsledamöterna kan dessutom ett politiskt ansvar för deras åtgärder utkrävas, vilket är en bärande princip i en demokrati. En sådan ordning herr talman, bör enligt min mening åstadkommas genom ett decentraliserat planeringssystem, där landstingen ges rätt att formulera målen för regionernas utveckling och precisera länsmedborgarnas krav på statsmakterna. Det är bl.a. mot denna bakgrund som regeringsförklaringen från den 8 oktober i år är en viktig utgångspunkt för utskottsmajoritetens ställningstagande.

När länsplaneringsarbetet genomförs och följs upp bör enligt utskottets mening större möjligheter ges medborgarna att genom insyn och offentlig debatt påverka utvecklingen inom den egna regionen. Då dagens regionalpolitik kommer att påverka utformningen av vårt samhälle för lång tid framåt och vi inte med säkerhet kan förutsäga kommande generationers värderingar, såsom fru af Ugglas tidigare uttryckte saken, måste regionalpolitiken ge ökat utrymme för flexibilitet och valfrihet. Nr 47 Det är bl.a. mot denna bakgrund som man bör studera utskottets syn Torsdagen den punkter på planeringssystemen, t.ex. planeringsnivåerna för länen och pla 16 december 1976 nen för utveckling av den regionala strukturen, dvs. tätortsmönstret. Det är viktigt att dessa planeringsnivåer inte läggs fast för långa tider så att Samordnad flexibiliteten begränsas. sysselsättnings och Befolkningsramarna kan inte vara bindande. En anpassning till den fak — regionalpolitik tiska utvecklingen måste rimligtvis ske. Utskottets skrivning på dessa punkter är, som jag ser det, en markering till förmån för en sådan anpassning. Befolkningsramarna i sig — det vill jag säga som svar till herr Nilsson i Östersund — för ju inte utvecklingen närmare de regionalpolitiska målen. Avgörande är de konkreta åtgärder som vidtas. Befolkningsramarna har sitt värde som planeringsinstrument. Samma bedömning får enligt min mening också gälla planen för ortsstrukturen. Att riksdagen sedan några år har fattat beslut om att vissa orter skall vara primära centra, regionala centra, kommuncentra etc. får inte innebära att den här indelningen en gång för alla ligger fast. Servicenivån på olika orter måste självfallet vara olika. Varje ort i ett län kan inte förses med alla de funktioner som en viss klassificering anses innebära. Olika intressen finns givetvis för vad och för vilka former av service som skall lokaliseras till olika orter inom ett län. Utskottet framhåller i detta sammanhang hur viktigt det är att beakta den uppgift som en ort har för sitt omland. Man måste ta hänsyn till hur många människor som betjänas av den service som centralorten i fråga tillhandahåller, eller uttryckt med andra ord: Man måste beakta befolkningsunderlaget inom den klassade ortens influensområde. Det får inte heller vara så att statliga och regionala insatser begränsas till orter som t.ex. är klassade som primära centra. Det är viktigt att motverka risken för att orter som fått en indelningsgrad som inte helt motsvarar de lokala förutsättningarna blir åsidosatta. Den formella indelningen får. som herr Wirtén också påpekade i sitt inledningsanförande, inte överbetonas eller — som utskottet uttrycker det — vara ensam avgörande för beslut om insatser. Det måste också ges utrymme för förändringar av planen när så är påkallat, t.ex. när en kommun kan påvisa att förutsättningarna har ändrats. Som instrument för regionalpolitiken har dock planen för ortsstrukturen varit till nytta. Det vill jag gärna betona. Den inomregionala balansen och balansen mellan länen har i några avseenden blivit bättre. Den omfattande statistik, med bl.a. lägesbestämda uppgifter om arbetsmarknads-, bostadsoch serviceförhållanden, som tagits fram ur länsplaneringsmaterialet har blivit en tillgång för såväl offentlig som enskild planering. Det är därför naturligt att systemet skall utvärderas enligt utskottets förslag för att ytterligare kunna förbättras. Utvärderingen skall ske under medverkan av regionala och lokala instanser med tanke på den förändrade beslutsordning som utskottet har förordat. Målsättningen för länsplaneringen skall också vara att skapa tillgång för 107 alla människor till arbete, service och god miljö. Detta mål kan nås genom bl.a. ett samarbete mellan tätorter av olika karaktär som inbördes kompletterar varandra. Ett uttryck för denna form av samverkan kan t.ex. modellen med flerkärniga primära och regionala centra vara. En sådan lösning bör i första hand eftersträvas i län med en utpräglat decentraliserad tätortsstruktur. Det finns län där de offentliga myndigheterna med framgång decentraliserat sin verksamhet till flera orter och där man naturligtvis vill bibehålla en sådan struktur. Enaalltför statisk och akademisk syn på ortsmönstret har enligt min mening medfört att planen inte har blivit allmänt accepterad. På sina håll upplever man att den inte stämmer överens med den faktiska strukturen. Särskilt gäller detta förhållande landsbygdslän med ett stort antal mindre tätorter. Det är därför inte förvånande att åtskilliga krav på förändringar i planen har rests. Många uppvaktningar har även gjorts i detta ärende. Nu föreligger inte mindre än tio motioner i frågan. Eftersom utskottet har förordat en länsdemokratisk beslutsordning i dessa frågor, har utskottet inte ansett det meningsfullt att nu föregripa den omprövning som framdeles kan ske på länsplanet. Genom att utskottet nu föreslår att landstingen skall få ett avgörande inflytande över den regionala samhällsplaneringen, kommer möjligheterna att göra avvägningar mellan ett läns olika delar under beaktande av lokala förutsättningar och förhållanden att öka. Den föreslagna länsdemokratireformen innebär också att man skapar klarare arbetsförhållanden. Genom att planeringsansvaret läggs på landstingen elimineras risken för dubbelplanering mellan å ena sidan kommuner och landsting och å den andra sidan länsstyrelserna. Då bör det också vara möjligt att återge länsstyrelsen dess ursprungliga roll, dvs. som statsmaktens kontrollorgan. Herr Fagerlund riktade tidigare en fråga till mig, och jag konstaterar att frågan är besvarad med de inlägg som sedan följde. Frågan gällde vilka orter som hade fått för mycket stöd, och jag vill göra det påpekandet att den ordalydelsen inte finns i utskottets betänkande. Herr talman! Det länsdemokratiska reformarbetet måste fullföljas. De för länen och dess kommuner viktiga besluten bör fattas av det folkvalda organet — landstinget! Då först kan de mycket berättigade kraven på ökad insyn, information, ökat medinflytande samt på möjlighet till politiskt ansvarsutkrävande bättre tillgodoses. Det är inget tvivel om att samhället planeras bäst om ansvaret faller på dem som har ett direkt naturligt intresse av hur detta ansvar förvaltas. En avgörande förutsättning för att målen för regionalpolitiken skall kunna uppfyllas är en framgångsrik ekonomisk politik samt aktiva åtgärder för att säkra en hög sysselsättningsnivå. Jag skall, herr talman, inte gå in på dessa frågor, utan jag kan helt instämma i det anförande som fru af Ugglas tidigare hållit. Regionalpolitiken kan och behöver förnyas! Den förstärkning av regionalpolitiken som aviseras i regeringsförklaringen — och som herr Wirtén citerade i sitt anförande — kommer att ge besluten på den regionala nivån allt större betydelse. En konsekvens av detta blir att frågor som måste lösas på regional riivå också skall beslutas av folkvalda representanter.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

Herr talman! Jag sade inte att jag citerade direkt ur utskottsbetänkandet när jag ställde min fråga utan jag försökte tolka vad utskottet skrivit: ”Det är heller inte utan vidare klart att under senare år alla orter inom det allmänna stödområdet har varit i behov av stöd.” Jag kan inte få det till någonting annat än att några orter måste ha fått stöd som inte har varit i behov av det. Och nu, herr Svensson i Skara, när ni tagit upp den här frågan, så försök inte komma undan med att säga att jag inte citerade direkt ”ur boka” utan tala om vilka orter det är som inte varit i behov av stöd och som fått det.
Herr talman! Bara några ord om befolkningsramarna till herr Svensson i Skara, som jag tycker höll ett mycket sympatiskt anförande. Jag upprepar att den borgerliga utskottsmajoritetens skrivning skulle betyda att storstadslänen skulle öka med 40 000 människor fram till 1985, skogslänen med 85 000 människor och övriga län med 88 000. Detta skulle innebära den största befolkningskarusell som vi upplevt i det här landet. Jag kan garantera att den statliga utflyttningen skulle komma i skymundan om man lyckades starta denna karusell med 85 000 människor som flyttar norrut. Då vill jag ställa en fråga — närmast till centerpartiet, men, all right då, även till moderaterna och den nya regeringen: Hur stämmer detta med den ideologi som ofta odlas om att människorna skall få tillfälle att bo kvar på de platser där de är födda och inte irriteras av en massa flyttningar? Här är det ju verkligen fråga om den stora flyttningsrörelsen, om man skulle kunna genomföra den befolkningsmålsättning som har skisserats i utskottsbetänkandet av den borgerliga majoriteten. Det var bara det jag ville säga.
Herr talman! Jag vill återigen påpeka för herr Nilsson i Östersund att det inte är befolkningsramarna som sådana som för utvecklingen närmare de regionalpolitiska målen. Det är de konkreta åtgärderna som är avgörande. Man kan inte förutsäga en bestämd befolkningsökning genom en viss åtgärd, än mindre öka befolkningen till ett angivet befolkningstal. Möjligen kan 110 man koppla en viss åtgärd till ett visst antal nya sysselsättningstillfällen. När det gäller den faktiska ökningen av befolkningen inom ett bestämt område är det en lång rad andra faktorer som påverkar utvecklingen och inte enbart de regionalpolitiska åtgärderna. Därför måste man se befolkningsramarna som en arbetsinriktning för planeringen av konkreta åtgärder. Detsamma gäller, herr Fagerlund, systemet med utvecklingen av den regionala ortsstrukturen.
Herr talman! Det resonemang som herr Svensson i Skara för kan jag acceptera i stora drag. Jag tycker att det ligger mycket vett och förnuft i det. Men då är det desto mer oförklarligt att moderaterna kunnat binda sig för en skrivning när det gäller befolkningsramarna där man övergått från att skapa intervaller till att skapa fasta befolkningstal. Det är det jag inte kan begripa.
Herr talman! Vi har godtagit de föreslagna ramarna för storstadsområdena, men vi har sagt att det sker under förutsättning att man vid planeringen i första hand inriktar sig på de undre delarna av ramarna. Vi talar alltså fortfarande om ramar. När det gäller Stockholm innebär detta ett instämmande i det som kommit till uttryck i Stockholms läns landstings planering. Jag vill samtidigt understryka att befolkningsramarna är riktmärken för handlandet. Om inte annat kan de ha den funktionen att de förhindrar att man var för sig ute i länen planerar för en orealistisk befolkningsutveckling.

Herr talman! Regional och sysselsättningspolitiken har under en följd av år rönt ett stort intresse hos ett stort antal människor i vårt land. Genom samhällets insatser på det regionalpolitiska området har många människor fått en varaktig sysselsättning, hos andra har dessa väckt förhoppningar om att komma ut i arbetslivet, skapa sig en god försörjning och att komma med i en social gemenskap. För den enskilde individen är det av största betydelse att ha ett arbete. Arbetslöshet är ett mänskligt gissel, vars konsekvenser vi endast kan ana. Att tolerera arbetslöshet är förkastligt från både mänsklig och samhällsekonomisk synpunkt. Det är mer angeläget att det ekonomiska utrymme som finns används till investeringar i våra basindustrier, som kan trygga sysselsättningen för många människor, i stället för att utnyttjas till större skattesänkningar för sådana som har arbete och god lön. Herr talman! Jag har inte tänkt börja en skattediskussion, men jag kan inte underlåta att nämna detta eftersom samhällsekonomin är av avgörande betydelse för våra möjligheter att driva en aktiv regional och sysselsättningspolitik. Om sysselsättningen är hotad sätter människorna sin tillit till samhället. I Norrbotten exempelvis har den privata industrin i stort sett svikit människornas förväntningar på arbete och utkomst — av de industrianställda arbetar tre av fyra i statliga företag. Den förda sysselsättnings och regionalpolitiken har varit positiv för länet. 1973 hejdades utflyttningen. Vid 1975 års folk och bostadsräkning kunde man konstatera att vårt län aldrig tidigare haft så många människor sysselsatta som då. Optimismen växte. Visserligen fanns en obalans mellan inland och kust, arbetslösheten var större än i andra regioner, speciellt kvinnor och ungdom hade svårigheter att komma ut på arbetsmarknaden, men det fanns en positiv syn på framtiden och man hyste förhoppningar om att öka sysselsättningen. De senaste månadernas händelser har radikalt förändrat bilden Våra basindustrier — gruv-, stål och träindustri har drabbats av avsättningsproblem, ASSI och LKAB har anställningsstopp, NJA kommer att minska sin arbetsstyrka med ca 1000 personer, Luleå kommun kommer att skära ned sitt bostadsbyggande. Allt detta betyder att många tusen människors sysselsättning är hotad. Arbetsmarknaden var ömtålig redan tidigare. Det krävs handfasta åtgärder från statsmakternas sida för att klara situationen. ”Vänta-och-se-politik” får inte rasera vad man byggt upp under många år. Det var många norrbottningar som fick en rejäl kalldusch, när en representant för den borgerliga regeringen i TV inte hade något annat förslag till byggnadsarbetare som blivit uppsagda än att de skulle åka söderut. Detta råd oroade många — det var ett första bevis på att allt tal mot ”flyttlasspolitik” från centerns sida var ord utan innehåll. Den borgerliga regeringen har visat en oroande passivitet i den situation som uppstått. Den socialdemokratiska riksdagsgruppen har deklarerat sina synpunkter och lämnat konkreta förslag. Det är nödvändigt att planerna på att bygga ut råstålskapaciteten vid Norrbottens Järnverk i Luleå fullföljs. Som NJA:s styrelse enhälligt har uttalat måste det i längden vara riktigt att en större del av järnmalmen förädlas inom Norrbotten. Det är därför arbetarrörelsens uppfattning att den utbyggnad av NJA:s valsverkskapacitet som NJA-styrelsen aviserat snarast skall komma till stånd. Det är vidare arbetarrörelsens bestämda uppfattning att byggandet av Stålverk 80 skall påbörjas senast vid den tidpunkt då valsverket står färdigt. Det är viktigt att utbyggnaderna i Luleå på alla sätt anpassas till åtgärderna i den övriga svenska stålindustrin. Åtgärderna är en förutsättning för en positiv utveckling för såväl näringslivet i Norrbotten som stålindustrin i övriga Sverige. Målet för svensk stålindustris produktion måste vara en ökad förädling och ett minskat beroende av importerat stål. För detta krävs att vi planmässigt tar till vara alla våra resurser som ligger i människors kunnande, i anläggningar, råvaror och kapital. Vidare framhöll mitt parti att det är angeläget att utredningsarbetet inom NJA och planeringsarbetet påskyndas. Den viktiga lönsamhetsbedömningen för NJA måste också vägas mot de samhällsekonomiska konsekvenserna och det ur regionalpolitisk synpunkt betydelsefulla engagemang som den statliga industrin svarar för i Norrbotten. Investeringsuppskoven vid NJA och LKAB gör det angeläget att statsmakterna stimuleras till investeringar, som företag och institutioner skjutit på framtiden eller f. n. saknar medel till. I det sammanhanget vill jag nämna förslag om lån till LKAB för investeringar i kulsinterverk i Kiruna och krav på igångsättningar av nybyggnader vid tekniska högskolan i Luleå. Jag vill här uttrycka min tillfredsställelse med att industriministern reagerat snabbt och positivt på förslaget om lån till kulsinterverket i Kiruna. I utskottsbetänkandet behandlas också en motion av herr Petersson i Gäddvik angående gruvdrift i Kaunisvaara. Utskottet förutsätter att arbetet med den samhällsekonomiska bedömningen bedrivs skyndsamt, så att avgörandet i frågan kan komma snart. I går presenterade industriverket utredningen vid en presskonferens i Luleå. Enligt uppgifter i massmedia skulle den samhällsekonomiska bedömningen vara negativ. Gruvdriften skjuts på framtiden och andra alternativ skall sättas in för att trygga sysselsättningen i Pajala kommun. Jag vill inte närmare kommentera utredningen, som jag inte tagit del av. Däremot vill jag peka på en snabb och radikal sinnesförändring som har skett hos herr Stridsman; han kan närmast jämföras med det rytande lejonet som hastigt förvandlades till ett fromt lamm. Den 1 juni i år, då Kaunisvaara diskuterades i denna kammare, var han mycket angelägen om ett snabbt beslut om gruvdrift. Under valrörelsen fick man det intrycket att om centern kom i regeringsställning så var det bara att sätta spaden i marken och börja. Några månader senare yrkar herr Stridsman avslag i utskottet när det gäller snabba beslut. Situationen i Pajala är inte bättre i dag än i juni eller under valrörelsen. Jag har fortfarande den åsikten att det krävs snabba åtgärder i Pajala kommun, som med all säkerhet är den kommun i vårt land som har de största problemen att brottas med. Studerar man riksdagens protokoll finner man ofta reservationer och debattinlägg från borgerliga ledamöter som i stort sett innebär, att ”visst behövs det insatser, men inte detta utan något annat”, utan att de preciserar vad det andra är. Det verkar som om detta andra skulle drabba också Kaunisvaara. Ni har den politiska makten. Alla era löften har väckt många människors förväntningar och krav. Nu är det tid att ta fram alternativen. Jag ställer frågan: Vad är ert alternativ till gruvdriften i Kaunisvaara, det alternativ som industriministern talade om vid frågestunden den 25 november i år? Herr Stridsman har talat om den politiska viljan i dag. Nu har ni möjlighet att i praktisk handling visa vad ni vill och kan. Jag vill också i detta sammanhang ta upp den fråga som herr Nilsson i Östersund ställde tidigare men som vi inte har fått ett tillfredsställande svar på. Herr Fransson, som kommer efter mig, kanske vill tala om, vilka orter som har fått regionalpolitiskt stöd utan att vara i behov av det. Det är en väldigt viktig fråga för mig, eftersom den angår hela den region som jag representerar här. Jag övergår nu till att säga några ord om serviceförsörjningen i glesbygd. Inledningsvis yrkar jag bifall till den socialdemokratiska reservationen 9. Allteftersom lokaliserings och regionalpolitiken har fått en central ställning i strävandena att skapa likvärdiga förhållanden för människor i olika delar av landet, har det också uppstått ett problem hur man skall tillförsäkra dem som bor i glesbygden en samhällelig service som motsvarar tidens krav. För tio år sedan, hösten 1966, tillsattes en särskild arbetsgrupp för glesbygdsfrågor. Arbetsgruppen tog bl.a. initiativ till inrättandet av de två glesbygdskonsulenttjänsterna i socialstyrelsen. 1969 tillsattes en glesbygdsutredning som övertog arbetsgruppens uppgifter. Glesbygdsutredningen avlöstes av en interdepartemental arbetsgrupp och en parlamentariskt sammansatt referensgrupp. Dessutom har den regionala trafikplaneringen sysslat med glesbygdens trafikförsörjning, och distributionsutredningen har diskuterat bl.a. varuförsörjningen. Jag tar med denna korta historik för att visa att det är många som under årens lopp varit engagerade i att finna praktiska lösningar, komma med förslag och initiera försöksverksamhet på olika områden för att förbättra servicen i glesbygder. Kravet på statlig servicegaranti får bedömas mot den här bakgrunden. Jag vill betona att av grundläggande betydelse för levnadsförhållandena i glesbygden och möjligheterna där är de statliga åtgärderna för att främja sysselsättningen, vare sig det sker genom regionalpolitiska eller arbetsmarknadspolitiska insatser. I propositionen framhålles att begreppet en tillfredsställande service inte är givet en gång för alla. Förändringar i tekniskt, ekonomiskt och kulturellt avseende, liksom förändringar i befolkningens ålderssammansättning, gör att servicebehoven förändras, nya behov kommer till och andra får mindre betydelse. Det är viktigt att serviceförsörjningen utgår ifrån människornas behov av service. Socialdemokraterna i utskottet ansluter sig till detta. Det kommunala skatteutjämningsbidraget har varit av avgörande betydelse för många av våra inlandskommuner när det gäller deras möjligheter att upprätthålla den kommunala servicen. Det är ofta så, att en kommun med låg skattesats har höga kostnader till följd av stora avstånd och ogynnsam åldersfördelning. Det finns en rik provkarta på olika praktiska åtgärder, vilka vidtagits under årens lopp i syfte att dels göra servicen mer lättillgänglig, dels stödja befintligt serviceutbud för att minska en spontan uttunning av utbudet. I redovisade rapporter kan man se att insatserna har gett resultat och att utbudet förbättrats i framför allt det inre stödområdet. Det råder inga delade meningar om behovet och nödvändigheten av samhällsinsatser, så att även människor i glesbygd får en tillfredsställande service. Utskottsmajoriteten och reservanterna är också eniga om att kommunerna skall ha planeringsansvaret. Det är i kommunerna man har kännedom om serviceförhållandena och de brister som människorna upplever. Vad vi reservanter inte biträder i majoritetsskrivningen är avsnittet om servicegarantier. Hur skall man praktiskt kunna få ett statligt garantisystem att fungera? Invånarna i en kommun har inte samma behov, inte ens invånarna i samma kommundel har det. Vilken statlig garantibyråkrati kan fungera så, att den tillfredsställer människornas servicebehov i olika delar av våra glesbygder? Indragning av skolor exempelvis förorsakar ofta mycket oro och bekymmer. Befolkningsuttunningen märks mycket snabbt inom skolområdet, eftersom det oftast är de unga som flyttar. Undersökningar i vårt län visar att en befolkningsminskning i inlandskommunerna med 10 ?6 betyder att elevunderlaget i skolan minskar med 30 96. I vårt län har också den förändrade familjestrukturen med färre barn betytt att många skolor tappat elevunderlaget. När man hade 10-12, ja, upp till 17 barn i familjerna fanns det underlag för en skola i varje by. Nu när familjerna har ett eller två barn är svårigheterna på många håll stora. Sex kommuner i mitt län har skolor med enbart en klass i årskurs 1-6, och i många av dem är elevantalet under tio. Vilka styrmedel skall staten ha för att garantera ett visst antal barn i en by, så att man kan få en fungerande skola? Jag kunde ta exempel från andra områden och visa hur svårt det är att ge begreppet ”statlig servicegaranti” något reellt innehåll. Det blir bara ord, så länge vi inte finner praktiska lösningar på problemen. Den nya glesbygdsgruppen, som industriministern aviserade, kommer troligen ganska snart underfund med att generella statliga garantier inte löser problemen. Jag frågar också: Vad är det staten skall garantera? Är det större bidrag till kommunerna? Är det fler bussturer, mer kompletteringstrafik, driftbidrag till butiker, eller vad är det fråga om? Herr talman! Avslutningsvis vill jag understryka vikten av tillfredsställande service även för dem som bor i glesbygd. Kommunerna skall ha planeringsansvaret, man skall utgå ifrån individens behov av service, insatser måste göras för att finna praktiska lösningar, och vi skall alla solidariskt bidra till omkostnaderna.

Herr talman! Fru Berglund sade att hon var tillfredsställd med de åtgärder som industriministern har vidtagit när det gäller Norrbotten, och det noterar jag med tacksamhet. Vad gäller Kaunisvaara vill jag säga att vi den 12 februari i år hade en interpellationsdebatt med dåvarande industriministern. Han ställde sig då tveksam till en gruvbrytning i Kaunisvaara. Han aktualiserade att man som alternativ till gruvbrytning skulle kunna tänka sig att få ett företag med 200 anställda förlagt till Pajala. Jag tyckte det var mycket intressant, och jag har upprepat frågan till förutvarande industriministern senare här i kammaren och, tror jag, även i valrörelsen, men jag har inte fått något svar. Jag förstår att det var ett förhastat löfte. Sedan vill jag också säga att jag inte förstår att utskottet stannat för avslag när det gäller Kaunisvaara. Om jag läser rätt innantill har utskottet ansett att något initiativ inte är erforderligt. Samtliga i utskottet står bakom det uttalandet — ingen har gått på avslag. Fru Berglund hade älskvärdheten att smickra och kalla mig för ett rytande lejon. Den ende som jag känner till i den här kammaren som haft samband med ett lejon är en viss partiledare, som i en djurpark fotograferats med en lejonunge i famnen. Jag vet inte om denna händelse inspirerat fru Berglund att i sitt inlägg göra jämförelsen med ett rytande lejon.

Herr talman! Jag är ledsen om jag sårade herr Stridsman med att säga att jag upplever hela den här sinnesförändringen så att ett rytande lejon har förvandlats till ett fromt lamm. Det säger jag mot den bakgrunden att jag under valrörelsen lyssnade på herr Stridsman i olika sammanhang, där han hela tiden gav sken av att det bara var att sätta i gång gruvbrytningen. Han har t.o.m. sagt att vi har utrett tillräckligt.

Men jag vill inte att det skall sättas som ett alternativ till gruvbrytning i Kaunisvaara.

Herr talman! Fru Berglund var rädd att hon hade sårat mig när hon kallade mig ett rytande lejon. Nej, jag borde väl snarast känna mig morsk när hon uttrycker sig på det sättet. Till saken! Jag står fast vid vad jag sade i kammardebatten den 1 juni. Vi behöver ett företag med 200 anställda till Pajala, som Rune Johansson lovade i en interpellationsdebatt den 12 februari i år. Vi skall inte ställa det som ett alternativ till en gruvbrytning. Jag vill se utredningen. Vad jag har sagt om gruvbrytningen är följande. När LKAB bedömde frågan om gruvbrytning i Kaunisvaara utgick man från en företagsekonomisk kalkyl som visade på en förräntning på ungefär 8 96. Den tyckte man var för låg. Dåvarande industriministern sade att man skulle behöva en normal avkastningsränta på investerat kapital. När jag frågade vad normalräntan var för att få företagsekonomisk lönsamhet fick jag inget svar. Dåvarande industriministern hänvisade bara till normal ränteavkastning. Då sade jag: I så fall får vi ta in även den samhällsekonomiska lönsamheten i bilden för att få en samlad bedömning. Nu har vi fått den samhällsekonomiska delen kartlagd. Låt —- som jag sade tidigare i dag — norrbottensdelegationen titta på det här, så får vi se vad vi kan göra åt det. sysselsättnings och regionalpolitik
Herr talman! Jag skall fatta mig helt kort. Herr Stridsman säger att han har samma åsikt nu som han hade den I juni 1976. Herr Stridsman tillhör regeringspartiet, centern. Jag hoppas att han har respons för dessa åsikter i sin grupp och i den borgerliga regeringen. Ni har nu den politiska makten, ni kan förverkliga era idéer och åsikter. Jag väntar med stort intresse på vad som skall hända i fråga om regionalpolitiska insatser i Pajala, Tornedalen och hela vårt län.

Herr talman! Min avsikt är att beröra det avsnitt i utskottets betänkande som behandlar de ungas situation på arbetsmarknaden. I centerns partimotion till 1975 års riksmöte aktualiserade vi de här betydelsefulla frågorna och kunde konstatera att trots högkonjunkturen under år 1974 hade ungdomarna ändå svårigheter att få arbete. Arbetslösheten var större bland ungdomen än bland andra arbetstagare. I motionen framförde vi förslag om att sysselsättningsutredningen med förtur skulle behandla de ungas situation och påpekade också det angelägna i ett ökat samarbete mellan skola och arbetsliv. Riksdagen ställde sig bakom de tankegångar som vi framförde i motionen och gav regeringen detta till känna. Att ha ett arbete är en självklar rättighet i ett välfärdssamhälle och måste betraktas som en central utgångspunkt för det politiska reformarbetet. Utan tvivel är kraftfulla åtgärder för att bekämpa ungdomsarbetslösheten också av stort värde för att förebygga sociala problem. Erfarenheter tyder på att en arbetslöshetsperiod som kommer i 15-17-årsåldern för ungdom som av olika skäl har lämnat utbildningen kan få förödande konsekvenser i framtiden. Man kan därför säga att sysselsättning, dvs. att ha något meningsfullt att göra, är av oerhörd betydelse för ungdomens utveckling. Dessutom torde insatser från samhällets sida i detta skede innebära att samhället i framtiden inte behöver gå in med social rehabilitering i samma utsträckning som annars. Det finns också anledning att påpeka att intensiva åtgärder fordras inte bara för att anpassa dessa ungdomar till arbetsmarknaden utan också för att anpassa lämpliga sektorer av arbetsmarknaden till dem. För att underlätta för unga människor att komma in på arbetsmarknaden fordras en långtgående samordning av insatserna från särskilt skolan och arbetsmarknadsmyndigheterna. Arbetsmarknadens parter har ett stort gemensamt ansvar för ungdomens introduktion på arbetsmarknaden. Alla ansträngningar måste göras för att uppnå målet att alla ungdomar som slutar grund eller gymnasieskolan skall erbjudas arbete, praktik eller utbildning. I detta sammanhang finns det anledning hoppas på att den sittande gymnasieutredningen, som bl.a. skall utreda frågan om varvad utbildning, mycket snabbt kommer med ett positivt förslag i den riktningen. För egen del tror jag att ett sådant inslag vore mycket betydelsefullt och värdefullt för ungdomen. De åtgärder som har vidtagits från samhällets sida under det gångna året har varit av mera temporär karaktär och har tillkommit efter förslag från den sittande sysselsättningsutredningen. Nr 47 I propositionen 1975/76:211 och i utskottsbetänkandet understryks vikten Torsdagen den av att eleverna i grundskolan får en väl tilltagen studie och yrkesorientering, I6:december 1976 sammanvävd med en praktisk arbetslivsorientering. Jag vill understryka den stora betydelse detta kommer att få i det praktiska livet.

Antalet praktikplatser hos statliga myndigheter har redovisats i propositionen. Av denna redovisning framgår att det f.n. finns ca 5 000 praktikplatser tillgängliga, där man kan bereda arbetslösa ungdomar beredskapsarbete. Det är viktigt att man från samhällets sida gör en utvärdering av erfarenheterna av denna verksamhet. Utskottet har understrukit vikten av att det upprättas en plan för statsförvaltningen där man anger hur många praktikplatser vi kan räkna med i framtiden. Målsättningen och ambitionen bör naturligtvis vara att man även ute i kommuner och landsting liksom på den privata sektorn upprättar liknande planer, som kan ställas till arbetsmarknadsmyndigheternas förfogande. Jag har tidigare nämnt vikten av att nå målsättningen att samtliga ungdomar skall kunna beredas möjligheter till arbete, praktik eller utbildning. Jag vill än en gång understryka detta. Det är viktigt att man från samhällets sida följer utvecklingen med största uppmärksamhet och vidtar de åtgärder som erfordras för att kunna förverkliga denna målsättning. Det kan då bli fråga om insatser av olika slag: stimulansåtgärder, praktikarbeten av olika slag, utbildning och beredskapsarbeten. Så, herr talman, några ord om ersättningen vid halvskyddad sysselsättning. Stimulansbidraget för nyanställning av handikappade får enligt utskottets förslag en förstärkning, som är angelägen och värdefull. Genom den konstruktion som föreslås bör förutsättningarna för anställning av handikappade öka, eftersom stimulanseffekten är kraftigt förstärkt i initialskedet. Utskottet har enhälligt föreslagit en ändring i förhållande till propositionen, nämligen den att bidrag skall kunna utgå även efter det fjärde året. Jag bedömer det som värdefullt att denna ändring har kommit till stånd. Här har anpassningsgrupperna ute på arbetsplatserna en viktig uppgift, eftersom den anställdes arbetsförmåga och möjlighet till placering på arbetsplatsen måste bedömas av de lokala anpassningsgrupperna. Det bör vara deras bedömning som ligger till grund för om det skall utgå ersättning från samhället även i fortsättningen. På ytterligare en punkt har utskottet frångått propositionen. Det gäller frågan om bidrag till placering av redan anställd i halvskyddad sysselsättning. Här anser utskottet att ersättning skall kunna utgå men att det bör vara en restriktiv tillämpning. Även på den punkten är jag övertygad om att utskottets ställningstagande är riktigt, eftersom det skapar förutsättningar att bereda arbetstagare arbete i halvskyddad sysselsättning. Ak Avslutningsvis vill jag undörstryka vikten av att det förs en sådan sysselsättnings och regionalpolitik att det skapas förutsättningar för att bereda alla grupper i samhället möjlighet till allsidig sysselsättning, service och en god miljö, oavsett i vilken landsdel man bor. Med detta, herr talman, yrkar jag på alla punkter bifall till vad arbetsmarknadsutskottet hemställt.

Herr talman! Sysselsättningspolitikens två övergripande mål är att dels undanröja hinder som står i vägen för dem som vill förvärvsarbeta, dels öka sysselsättningen så att arbete kan erbjudas alla som vill delta i arbetslivet. Jag tänker uppehålla mig vid det förstnämnda av dessa mål och särskilt ta upp kvinnornas situation. Arbetsmarknadspolitiken har omformats från att i huvudsak vara inriktad på att lösa de arbetssökande männens problem till att numera bli ett verksamt hjälpmedel även för kvinnorna. Med arbetsmarknadsutbildningens hjälp har tiotusentals kvinnor kunnat få arbete. Beredskapsarbeten, som förut var en i det närmaste exklusivt manlig angelägenhet, har under de senaste åren kunnat bli till stöd i besvärliga lägen också för arbetslösa kvinnor. Genom åtgärder som initierats av jämställdhetsdelegationen har många kvinnor kunnat få arbete — och bättre arbete — än som annars varit möjligt. Skatter och socialförsäkringar har reformerats för att bättre svara mot ett samhälle, där i de flesta familjer även kvinnorna har ett arbete utanför hemmet. Vi kan alltså peka på en rad åtgärder och reformer, som verksamt bidragit till att öka jämställdheten mellan kvinnor och män. Men fortfarande kvarstår stora skillnader — eller rättare sagt orättvisor — som inte kommer att utjämnas av några automatiskt verkande krafter utan kräver ett planmässigt arbete inom skilda samhällssektorer. I propositionen, som utformats efter socialdemokratiska värderingar, slås klart fast att huvuduppgiften för sysselsättningspolitiken under de närmaste åren måste vara att medverka till att systematiskt bryta ner en lång rad hinder som stänger människor ute från arbetslivet. Den borgerliga majoriteten tar i sin skrivning upp åtgärder för att underlätta övergången från skola till arbetsliv och för att anpassa arbetsplatserna. Men propositionen behandlar också en rad andra åtgärder för att undanröja förvärvshinder. Om detta säger den borgerliga majoriteten: ”Anledning för riksdagen att göra några uttalanden på grund av förevarande delar av propositionen kan inte sägas föreligga.” Vi socialdemokrater framför i reservationen 3 en annan mening. Vi anser att utskottet i stället bort säga att det delar propositionens synsätt och utgår från att det blir vägledande i den praktiska politiken. Ingemund Bengtsson tog i förmiddags upp en del av detta och ställde frågan: Finns det verkligen inte någon som är beredd att säga att en förbättrad barnomsorg är en synnerligen viktig insats för att kvinnorna skall kunna delta i arbetslivet på samma villkor som männen? Till det som den borgerliga majoriteten har hoppat över och inte tyckt att det finns någon anledning för riksdagen att nu uttala sig om hör också — Nr 47 frågan om bebyggelseplanering. Bebyggelseplanering och jämställdhetspo Torsdagen den litik hör nära samman. Men först på senare tid har detta ägnats något större 16 december 1976 intresse i samhällsdebatten. Diskussionen har mest handlat om hustyp och jämställdhet. Småhuset har fått klä skott för kritiken, men som påtalas — Samordnad i propositionen gäller kravet på en förändrad bebyggelseplanering inte bo = sysselsättnings och stadsformen utan bebyggelsens lokalisering i förhållande till kommunika = regionalpolitik tioner, arbetsplatser m.m. Den snabba utbyggnaden av en rad nya småhusområden utan egna arbetsplatser, utan kollektivtrafik och med undermålig service överensstämmer inte med utan motverkar i stället målet att varje människa skall ha ” rätt till ett meningsfyllt arbete. Det försvårar för föräldrarna att förena yrkesarbete med ett aktivt föräldraskap. Konkurrensen kommunerna emellan om skattebetalarna tar sig ofta uttryck i att helt nya ”glesorter” utan arbetsplatser och service skapas. Det är frågor som t.ex. länsstyrelsen i Karlstad uppmärksammat. Man påvisar också att förvärvstalen för kvinnorna sjunkit i ytterområden som fått karaktär av sovstäder. Från slättbygderna i Skåne, från Halland, från Stockholms och Göteborgs omgivningar, från Värmland kan vi hämta många avskräckande exempel på bebyggelsestrukturer som går tvärs emot en rad av de mål som alla partier enats om för samhällsutvecklingen. Det socialdemokratiska kvinnoförbundets tidning Morgonbris ägnade problemen ett särskilt temanummer i våras. Ett exempel man tog upp var Håbo kommun med tätorten Bålsta, 5 mil från Stockholm och Uppsala. Tre fjärdedelar av invånarna bor i småhus. De flesta har sitt förvärvsarbete utanför bostadsorten, oftast i Stockholm. Bara fyra av tio kvinnor förvärvsarbetar. Fler människor sjukskriver sig där än på andra håll. Förespråkare för småhusorterna framställer dem ofta som bra för sammanhållningen i familjerna. Men verkligheten talar ett annat språk. Skilsmässornas antal ökar i vissa kommuner där inflyttningen till perifera småhus varit stor. Kungbacka är ett sådant exempel. I de två betänkanden som i huvudsak ligger till grund för propositionen, nämligen ”Arbete åt alla” och ”Politik för regional balans” ställs kravet att sysselsättningsaspekterna måste behandlas mer ingående i den planering som ytterst bestämmer bebyggelsens lokalisering. En satsning på en spridd bebyggelsestruktur skulle också, som sysselsättningsutredningen påpekar, leda till en fortsatt befolkningsavtappning från de mera glest befolkade delarna av landet. Det kan inte accepteras att de expansiva regionerna i södra och mellersta Sverige skall hämta manlig arbetskraft från utlandet eller från glesbygdslänen och samtidigt ha en undersysselsättning bland kvinnor därför att man bygger på ett sådant sätt att kvinnorna inte kan ta sig till arbetsplatserna. Utredningarna ställer frågan om vi inte kan flytta ut jobben till de många småhusorterna som nu byggts upp. Svaret blir nej. Staten som har ansvaret för regionalpolitiken kan inte rimligtvis ta på sig den gigantiska uppgiften att omlokalisera stora delar av näringslivet för att i efterhand kor 119 120 rigera den ur sysselsättningssynpunkt felaktiga ortsstruktur som marknadskrafterna skapat. Det man oftast nämner för att klara de negativa effekterna ur jämställdhetssynpunkt är en förbättrad kollektivtrafik. Och visst kan mycket göras här, men det är knappast realistiskt att räkna med att vi skall klara de betydande kostnader som blir följden om alla de nya småorterna skall få en riktigt bra kollektiv trafik. I alla händelser är det omöjligt om vi i rask takt fortsätter att bygga sådana nya samhällen. Dessutom blir ju faktiskt konsekvensen att pengar förs över från dem som har litet till de mer välsituerade, för de nya småorterna har ingen allsidig sammansättning av hushållen. Tvärtom, de lågavlönade bor på andra ställen. Herr talman! Dessa för vår framtida sysselsättningspolitik allvarliga frågor behandlas i propositionen i ett av de avsnitt som den borgerliga majoriteten i utskottet inte anser att riksdagen bör uttala sig om. Men i detta avsnitt finns inte bara redovisningar för den aktuella utvecklingen, utan värderingar och ställningstaganden som enligt vår mening bör bli vägledande i den praktiska politiken. Jag hade tänkt ställa en fråga till utskottets ordförande, men eftersom han inte är här kan jag göra det till hans partikamrat fru Winther, som har ordet efter mig: Varför motsätter ni er det här? Varför vill ni inte vara med på att de ställningstaganden och värderingar som finns i det här avsnittet skall vara vägledande för den framtida politiken? Eller är det helt enkelt på det sättet att ni har så dålig kontakt med verkligheten att ni inte har insett hur väsentliga dessa frågor i själva verket är? Det är grundläggande frågor som dessa som måste angripas för att man skall kunna hävda kvinnornas rätt till arbete på goda villkor. Det är lätt att som den borgerliga majoriteten göra allmänna uttalanden om påskyndat arbete för jämställdhet. Betydligt svårare är att genomföra den i praktiken. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga socialdemokratiska reservationer.

Herr talman! Enigheten är stor om målsättningen att det skall finnas arbete åt alla och att rätten till arbete också skall gälla kvinnorna och de arbetshandikappade. Den klassiska nationalekonomin räknar arbetet som en av produktionsfaktorerna vid sidan av jord och kapital. Enligt Nordisk familjebok är arbete en beteckning för mänsklig verksamhet i allmänhet för så vitt denna har till ändamål något annat eller åtminstone något mera än nöje av själva sysselsättningen. Alltså: har vi nöje av sysselsättningen kallas det inte arbete, åtminstone inte enligt den gamla uppslagsboken. Det roliga bör vi tydligen uppleva på fritiden. Dessa definitioner på vad arbete är kan diskuteras. De flesta av oss får säkert andra idéassociationer när vi hör ordet arbete. Gemensamt för oss här i kammaren är emellertid att vi vill att varje människa skall få känna att hon eller han har ett meningsfullt arbete, en meningsfull uppgift, och att arbetets lön inte får vara ohälsa och en utsliten kropp. I bondesamhällets tidevarv före industrialiseringens genombrott skedde Nr 47 det mesta av arbetet och produktionen inom hushållets ram. Vuxna och Torsdagen den barn arbetade tillsammans. Sönerna lärde sig pappans arbete, döttrarna lärde 16 december 1976 sig mammans. I vår tekniskt utvecklade och specialiserade tid har många arbetsuppgifter försvunnit eller förändrats och nya har tillkommit. Arbete — Samordnad har blivit ett mångtydigt begrepp. Det omfattar inte bara produktion utan = sysselsättnings och också tjänster. regionalpolitik Men fortfarande är arbetet, detta att kunna få ett jobb, att ha en uppgift i samhället, att kunna försörja sig själv, så oerhört viktigt för varje människa. Den som inte kan få ett jobb förlorar inte bara lönen; den människan, gammal eller ung, man eller kvinna, förlorar också väldigt lätt sin självkänsla. Därför är det så viktigt att nå målet arbete åt alla. Utskottet framhåller att behovet av fler arbetstillfällen är stort. Enligt en intervjuundersökning som SCB utfört i mars — april 1975 önskade 250 000 kvinnor i åldern 25-64 år få förvärvsarbeta omedelbart eller efter en viss tid. Ungdomsarbetslösheten är fortfarande hög. För att klara sysselsättningsproblemen på längre sikt fordras att samhällsekonomin är i balans och att industri och näringspolitiken får en inriktning som främjar investeringar och tar vara på utvecklingskraften i företagen. Sysselsättningspolitikens uppgift måste vara att undanröja förvärvshinder och öka sysselsättningen så att alla som vill förvärvsarbeta kan få göra det. Var och en skall ha möjlighet att göra en arbetsinsats efter sin förmåga. Den sysselsättnings och regionalpolitik som hittills förts har givit ett ökat tillskott av arbetstillfällen och har bromsat utflyttningen från skogslänen. Vi har fått en bättre balans mellan länen, medan det inom speciellt skogslänen finns en uttalad obalans när det gäller möjligheten att få arbete. Utflyttningen från de inre delarna av länen till kusten, till de större orterna där det finns jobb, fortsätter och är på flera håll alarmerande. Denna obalans i tillgången på arbete innebär att kvinnorna i skogslänen inte kan förvärvsarbeta i samma utsträckning som kvinnor i andra delar av landet. Det visar sig också att förvärvsfrekvensen för män i de nordligaste riksområdena ligger lägre än riksgenomsnittet. Och om man jämför Norrbotten med Jönköpings län när det gäller förtidspensionerade män, så är 5 96 av totalantalet sysselsatta män i åldern 55-64 år i Jönköpings län förtidspensionerade, medan hela 15 "» av samma åldersgrupp är förtidspensionerade i Norrbotten. Det här är några exempel på att de regionalpolitiska medlen måste förstärkas och förbättras om den regionala obalansen skall hävas. Sysselsättningsutredningen har fått denna uppgift och kommer så småningom med sina förslag. I direktiven ingår att utredningen skall pröva om systemet med stödområden bör vara kvar eller om det kan förändras. Utskottet uttalar att ett mer flexibelt system som knyter an även till andra kriterier bör utredas. Därför har också alla motioner som rör stödområdesindelningen avstyrkts. Min uppfattning är att vid den bedömning av systemet som skall göras måste man ta stor hänsyn till de speciella förhållanden som råder i de inre delarna av skogslänen med långa avstånd och hårt klimat. 121 Från Norrbotten vet jag mycket väl vilka problem inlandskommunerna har, och det viktiga är nu att den inomregionala obalansen hävs. Den plan för en utveckling av den regionala strukturen som riksdagen antog 1972 kompletteras i dag med 22 kommundelscentra. De är med två undantag när belägna i det inre stödområdet och de är avsedda att tillsammans med kommunernas huvudorter vara stödjepunkter för försörjningen av lokal service i de ytstora kommunerna. Insatser måste också göras för att få en väl fungerande persontrafik till dessa orter. Jämsides med inrättandet av kommundelscentra föreslår utskottet att stödet till vissa orter bör utvecklas genom införande av någon form av servicegaranti. Detta är ursprungligen ett folkpartiförslag och servicegarantin innebär konkret att om t.ex. en orts enda livsmedelsaffär inte kan drivas på grund av för liten omsättning, så skall den kunna få ett driftstöd så att den inte behöver läggas ner. Olika slag av kommunal service skulle kunna få ett glesbygdsstöd. En sådan servicegaranti skulle ge större möjligheter för människor att bo kvar på sin ort och kunna bidra till att hålla orten levande. Om man vill komma till rätta med arbetslösheten räcker det inte med att skapa nya arbetstillfällen. Det gäller också att göra de arbetsuppgifter som finns tillgängliga för de människor som söker arbete. Olika förvärvshinder måste undanröjas. Detta var ju Anna-Greta Leijon inne på alldeles nyss. Det gäller att varje människa skall få möjlighet att göra en insats efter sin förmåga. Det finns många olika slag av förvärvshinder. Det kan vara arbetsplatsens utformning och dålig arbetsmiljö, det kan vara arbetstidens förläggning och det kan vara svårigheter att komma till arbetet på grund av bristande barnomsorg och dåliga kommunikationer. Kvinnors svårigheter att ta ett jobb är ofta kopplade direkt till förvärvshinder av olika slag. En ensidig arbetsmarknad med enbart tung industri har ofta satt stopp för många kvinnors önskan om jobb. Det vet jag inte minst från min egen kommun. Här behövs ett fortsatt informations och utbildningsarbete jämsides med att man försöker få bort fördomar om vad som är manligt eller kvinnligt jobb. ALU-kurserna och yrkesrådgivningen i skolorna är viktiga instrument. En anpassning av arbetsplatserna som tar bort tunga arbetsmoment ger kvinnor möjlighet att ta jobbet och stoppar onödig förslitning av den manliga arbetskraften. Samhällsplaneringen måste inriktas på att bostadsområden och arbetsplatser skall ligga relativt nära varandra. Den kollektiva trafiken skall vara utbyggd när man flyttar till ett nytt bostadsområde. Kollektivtrafiken måste byggas ut över huvud taget. De flesta familjer har en bil och den brukar mannen lägga beslag på. Fungerar då inte den kollektiva trafiken stannar kvinnan ofta hemma. Barnomsorgen måste byggas ut i enlighet med de förslag som riksdagen tagit om 100000 nya daghemsplatser fram till år 1980. En flexiblare arbetstidsförläggning och kortare arbetstid för småbarnsföräldrar skulle underlätta för många familjer där båda föräldrarna vill förvärvsarbeta. En satsning på kollektivhus skulle i många fall öka möjligheten och un — Nr 47 derlätta för kvinnor att förvärvsarbeta. Torsdagen den Det ställs helt naturligt större krav på.arbetsmarknaden nu än förr. Nu 16.december 1976 skall den tillgodose två personer per familj med förvärvsarbete mot tidigare bara en person. Det måste dock vara i samhällets intresse att varje människa Samordnad får sin egen ekonomiska trygghet. sysselsättnings och De ungas sysselsättningsproblem har ökat under senare år. Särskilt gäller — regionalpolitik det den yngsta gruppen i åldern 16-19 år. Folkpartiets förslag att samhället skall ge alla ungdomar möjlighet till arbete, praktik eller utbildning har tidigare bifallits av riksdagen. Nu följs tankegångarna från tidigare beslut upp. Skolan, kommunerna, arbetsförmedlingarna, arbetsgivar och löntagarorganisationer måste var och en ta sin del av ansvaret. En förbättrad planering kan ge fler praktikplatser i enskild, statlig och kommunal tjänst. I propositionen framhålls hur viktigt det är att eleverna i grundskolan får en väl tilltagen studie och yrkesorientering. Jag vill gärna understryka att det behövs mer tid för syo-konsulenterna om de skall kunna ge en meningsfull studie och yrkesrådgivning. Det är säkert också behövligt att stärka syo-konsulenternas kontakt med arbetslivet, och jag tror personligen att det är nödvändigt att deras utbildning förstärks med inslag av könsrollsundervisning så att de kan ge både flickor och pojkar goda och realistiska råd inför yrkesvalet. Herr talman! Jag vill avslutningsvis säga att en aktiv sysselsättningsplanering tillsammans med en balanserad ekonomi och en väl fungerande närings-, arbetsmarknads och regionalpolitik är en förutsättning för att alla de människor som vill ha ett jobb också skall kunna få det. Innan jag slutar skall jag försöka svara på fru Leijons fråga till mig.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
Herr talman! Utskottet har tagit ställning till de olika krav som framförts i propositionen, men inte enbart det — man har i många sammanhang diskuterat de olika värderingar och ställningstaganden som finns utan att de förs upp i en direkt hemställan. Men när det gäller avsnittet om skilda förvärvshinder har man inte velat göra det. Där säger man helt enkelt att det inte finns någon anledning för riksdagen att nu uttala sig om detta. Men det är inte, som "man vill göra gällande i den borgerliga skrivningen, bara fråga om en redovisning av vad som hänt, utan här finns värderingar och ställningstaganden som enligt vår mening skall vara grundläggande för den praktiska politiken. Jag kan inte förstå varför den borgerliga majoriteten gjort detta ställningstagande. Är man ointresserad av dessa hinder? Har man inte förstått eller är man inte överens?
Herr talman! Vi är verkligen inte ointresserade, fru Leijon. Jag är litet förvånad. Om detta var ett så viktigt krav som fru Leijon hävdar, varför har då inte den socialdemokratiska regeringen och föredraganden tagit upp ett yrkande rörande de här frågorna i propositionen?
Herr talman! Nu försöker fru Winther turnera detta på samma sätt som herr Wirtén gjorde i förmiddags när Ingemund Bengtsson tog upp de här frågorna. Man ger sken av att inte ha gått in på dessa frågor därför att, som man säger, propositionen inte tagit så allvarligt på dem. Men det naturliga i alla andra sammanhang om man tycker att en proposition tar lätt på frågorna är att i stället ta dem så mycket allvarligare från utskottets sida. Utskotten har ju initiativrätt. Men, fru Winther, propositionen har inte tagit lätt på de här frågorna. Det finns många värderingar och ställningstaganden. Det talas om hur det fortsatta arbetet med bl.a. bebyggelseplaneringen och bebyggelselagstiftningen skall inriktas, men det vill tydligen inte den borgerliga majoriteten ställa sig bakom. Jag kan inte tolka det här på något annat sätt, och då blir de borgerligas tal om att riva hindren för bl.a. kvinnornas förvärvsarbete inte annat än tomt tal.
Herr talman! Jag vill bara säga att vi kommer att fortsätta arbeta för en förbättrad barnomsorg och för en bebyggelseplanering och kollektivtrafik som kommer att underlätta för kvinnor att förvärvsarbeta.

Herr talman! Jag har under stor del av mitt vuxna liv varit fackligt engagerad, och jag skulle av den anledningen vilja ta upp föreliggande betänkande ur den synpunkten. Jag är f.n. ordförande i sydöstra LO-distriktet med ca 100 000 medlemmar. Det omfattar Gotland, Kalmar län och Blekinge län. För ca 14 dagar sedan beslöt den borgerliga majoriteten här i riksdagen om en ändring av valen till länsstyrelsena. Landstingen skall i fortsättningen välja ledamöterna till dessa; LO-distrikten har tidigare haft nomineringsrätt till länsstyrelserna. Den nya ordningen innebär således att de fackliga representanterna i länsstyrelserna sparkas ut — och detta görs under sken av att det skall vara ett decentralistiskt system. Man säger att det är demokratiskt, t.o.m. länsdemokratiskt på något sätt. Jag skulle vilja fråga: Hur kan det vara det? Det nya systemet har lovordats här av flera talare, bl.a. av industriministern. Man slår sig för bröstet och tycker att man har ningen?

Otvivelaktigt är länsstyrelsen ett viktigt organ för länets planering, för sysselsättning, för samordning osv., och i den senaste länsplaneringen lade de fackliga organisationerna ned ett mycket betydelsefullt och omfattande arbete. Det LO-distrikt som jag representerar utförde ett mycket omfattande arbete i samband därmed. Jag kan också avslöja för kammarens ledamöter att samarbetet i allmänhet gick mycket bra mellan de olika kommunerna och de fackliga organisationerna. Men det fanns några undantag. Det var i borgerligt styrda kommuner som vi hade betydande svårigheter att över huvud taget få uppgifter och vara med och påverka — och alldeles speciellt i centerpartistiskt styrda kommuner, där man t.o.m. nekade att lämna ut uppgifter. Det är att beklaga att det blev på det sättet. Jag konstaterar nu att den borgerliga majoriteten inte längre anser att fackföreningsrörelsen är en betydelsefull part, eftersom man avser att sparka ut dess företrädare. Vi tar självfallet det här med utestängningen från länsstyrelserna och möjligheterna till planeringspåverkan som en utmaning, och jag lovar att vi från den fackliga sidan avser att återkomma i frågan. Men det har inte varit nog med detta. Valen av de nya länsstyrelserna har nu börjat — f. ö. under stor tidsnöd. Enligt propositionen bör de fackliga organisationerna vara representerade i de kommande länsstyrelserna. Hur har nu det utfallit? Jag vet inte hur det har blivit i andra län, men jag känner till mitt eget. Genom det socialdemokratiska partiet fick vi möjligheter att ifrån sydöstra LO-distriktet nominera ledamöter till Kalmar läns länsstyrelse. LO-distriktet nominerade bl.a. mig. För några dagar seda förrättade landstinget valet av den nya länsstyrelsen. Den borgerliga majoriteten föreslog därvid att jag inte skulle väljas. Nu är det inte så viktigt med personen Bernt Nilsson, självklart inte. Men här gällde det en representant för 100 000 LO-anslutna medlemmar som den borgerliga majoriteten ville sparka ut och peta undan. Med andra ord: Den borgerliga förföljelsen av fackföreningsrörelsen fortsätter uppenbarligen ute i landet. Nu lyckades inte det här, snöpligt nog för den borgerliga majoriteten. Men den ville alltså utestänga 100 000 medlemmar och deras familjemedlemmar från att delta i planeringen i fortsättningen. : 125 Jag skulle vilja säga till framför allt centerpartisterna och kanske i synnerhet herr Fiskesjö, som lovordade den här konstruktionen under debatten som vi hade för 14 dagar sedan: Sluta upp att tala om länsdemokrati i de här sammanhangen. Jag skulle också vilja varna för införandet av det federala system som ni tydligen är på väg att införa. Det sker i så fall helt emot fackföreningsrörelsens synpunkter och önskemål. Och det sker emot en stor majoritet av landets kommuner om det genomförs. Snarare är det kanske så att vi bör diskutera landstingens vara eller inte vara. Herr talman! Jag skall övergå till ett annat avsnitt i den borgerliga majoritetsskrivningen som oroar mig mycket. På s. 33 tas den industripolitiska planeringen upp. Där vill den borgerliga majoriteten inte ha någon uppfattning i frågan.

Hur skall man nå den samordning och det maximala resultat som man vill komma fram till om man inte vill ha en industripolitisk planering? Jag säger detta mot bakgrund av de förhållanden som råder i sydöstra Sverige, där det enligt min uppfattning måste bli en styrning av industri och service. Nu har emellertid utskottsmajoriteten funnit det angeläget att minska planeringstalen i befolkningsutvecklingen för Kalmar län med 5 000 personer, och jag skulle vilja fråga: Av vilken anledning? Vi har ett löneläge som ligger en bra bit under riksgenomsnittet i sydöstra Sverige och framför allt i Kalmar län och på Gotland. Tillgången på arbetskraft har varit så god att man inte behövt betala mer än man gjort. Det har direkt verifierats av vissa företag. Med andra ord har arbetstillfällena varit för få i förhållande till den arbetskraft som finns. En industriarbetare i Kalmar län tjänade under 1975 2 600 kronor mindre än riksgenomsnittet. Motsvarande industriarbetare på Gotland tjänade 5 000 kronor under riksgenomsnittet. Det här är orimligt, och det är i allra högsta grad orättvist och måste därför rättas till. LO-distriktet har räknat ut att 1975 fick LO-kollektivet i Kalmar län ”avstå” 126 milj.kr. i förhållande till det riksgenomsnitt jag talade om. För Gotland rör det sig om 40 milj.kr.! Förutsättningarna att driva företag kan knappast vara sämre i detta område än i landet i övrigt, snarare bättre. Vi tror inte heller att företagarna är sämre som företagare. Vi vet också att varorna som tillverkas i länet inte säljs billigare. Då kan man ställa frågan: Vart har dessa pengar tagit vägen? Vi har försökt att klara ut det och dess värre visar det sig att de inte har investerats vare sig på Gotland eller i Kalmar län. För både Kalmar län och Gotland gäller att industrins byggnader och maskiner är avsevärt äldre än riksgenomsnittet. Vi vet vidare att på det insatta kapitalet i industrin är det dubbelt så många som arbetar på resp. kapital i förhållande till riksgenomsnittet. Detta är utomordentligt oroande — Nr 47 för Kalmar läns och Gotlands utveckling i fortsättningen. Vi vet att vi Torsdagen den på grund av det låga löneläget får högre skatt än riksgenomsnittet, avsevärt 16 december 1976 högret.o.m. —i vissa fall högst i landet! Vi vet också genom undersökningar att priser på varor dess värre är höga, för Gotlands del t.o.m. anmärk = Samordnad ningsvärt höga i vissa sammanhang. sysselsättnings och För att råda bot på detta måste åtgärder till snarast! Vi måste få fler — regionalpolitik sysselsättningstillfällen, förbättrad infrastruktur osv., men här pekar den föreliggande propositionen åt rakt motsatt håll. Utskottsmajoriteten säger sig inte ha någon uppfattning om den industripolitiska planeringen och det är allvarligt. Man säger ingenting om hur man skall påverka, hur man vill utforma resultaten. Inom sydöstra LO-distriktet är vi utomordentligt oroade för utvecklingen och allvarligt oroade för den fortsatta sysselsättningen. Vi har i dag flera varsel som tyder på minskning av sysselsättningen i stället för den ökning vi behöver. Hur vill ni inom regeringspartierna klara detta? Ni säger att ni inte har någon uppfattning om detta nu, men centerpartiet måste väl ändå ha en uppfattning i denna mycket vitala fråga. Ni har lovat 400 000 nya jobb i landet. I centerpartiets länsprogram för Kalmar län lovar man 20 000 nya jobb fram till år 1985. Det innebär 2 000 nya jobb varje år. Kom fram med dem nu, därför att de behövs verkligen i allra högsta grad. Inte minst gäller det också på Gotland. Ni bör väl veta och kunna ge besked om hur och när detta skall realiseras. Frågan har ställts tidigare i dag av Jörn Svensson i Malmö, men vi har inte fått något besked om hur ni tänker bära er åt. Jag vill understryka att jag representerar 100 000 medlemmar och det är de som frågar och vill ha ett besked och en uppfattning om hur det skall bli i framtiden. Ni tänker väl inte dagtinga och ändra er på den här punkten också och svika de vallöften ni har gett?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

Herr talman! En avgörande förutsättning för att man skall kunna uppnå målet arbete åt alla är givetvis att man ser till att utvecklingen inom näringslivet och inom den offentliga sektorn blir sådan att där finns en rik tillgång på arbetstillfällen. Det är detta som har uttryckts av centerpartiet i målsättningen 400 000 nya jobb. Herr Nilsson i Kalmar frågade avslutningsvis när vi skall realisera de här 400 000 nya jobben. I valrörelsen har vi sagt att vi tycker att man bör arbeta för att nå ett sådant mål åtminstone under första hälften av 1980-talet. Men det är givet att innan vi på allvar kan sätta i gång den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden måste vi först städa upp efter den socialdemokratiska näringspolitiken under de senaste åren. Det är ju konsekvenserna av den som vi nu har fått se dugga tätt i form av larmrapporter från olika branscher. Den nya regeringen har händerna fulla med att försöka 127 lösa ärvda problem. Sedan kan vi ta itu på allvar med att vända utvecklingen till någonting mera positivt. Herr Nilsson i Kalmar får alltså ge sig till tåls litet grand. En annan viktig förutsättning för att grundsatsen arbete åt alla skall kunna realiseras är att man får en god fördelning av arbetstillfällena, så att arbetsplatserna finns där människorna finns. Detta är i varje fall vår utgångspunkt; hittills har kanske arbetsmarknadspolitiken mera gått ut på att flytta människorna till arbetsplatserna. Men även andra problem har kommit att tas upp i det här skedet av debatten, och jag har tänkt beröra dem något. Det är vad man brukar kalla förvärvshinder, sådana faktorer som gör att människor inte kan ta arbeten trots att sådana finns tillgängliga. Självfallet måste det vara en väldigt viktig uppgift för arbetsmarknadspolitiken att se till, att förvärvshindren av olika slag kan undanröjas. Det finns särskilt utsatta grupper för vilka behovet av insatser är speciellt stort; det gäller handikappade, det gäller äldre, det gäller också kvinnor. Här är utbildningen en viktig del av problemet, inte minst för ungdomen. Vi vet att ungdomsarbetslösheten i mycket stor utsträckning drabbar ungdomar som har slutat skolan utan att få en ordentlig yrkesutbildning. Därför är det väsentligt att vi fortsätter att öka möjligheterna för sådana ungdomar att i efterhand få den yrkesutbildning som erfordras för att de skall kunna vinna fotfäste på arbetsmarknaden. Tanken på en återkommande utbildning — ett system där man kan komplettera sin utbildning undan för undan -— tror jag är ett av de mera konstruktiva uppslagen när det gäller att nå en bestående lösning av de här problemen. För kvinnor som kanske har hemarbetat under en lång tid är utbildningsmöjligheterna väldigt viktiga för att de skall kunna återkomma till arbetsmarknaden utanför hemmet. Ett annat viktigt förvärvshinder är naturligtvis framför allt för kvinnorna för handen, om man inte kan lösa barntillsynsfrågorna. Därför är det självklart att en utbyggd barntillsyn är en mycket viktig åtgärd för att öka kvinnornas möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden. Om detta råder en bred enighet. Riksdagen har också med bred enighet kunnat besluta om målsättningen 100 000 nya barnstugeplatser. Fru Leijon stod här i talarstolen för en stund sedan och var indignerad över att inte vi i utskottsmajoriteten hade skrivit in i betänkandet att vi ansluter oss till propositionens synpunkter, bl.a. när det gäller barntillsynen och en del liknande frågor. Denna indignation är förvånansvärd därför att propositionsförfattarna, bl.a. fru Leijon, inte har bett om riksdagens anslutning. Det finns ingenstans i propositionen ett önskemål från regeringens sida att riksdagen skall uttala sin anslutning till dessa synpunkter. Man bara redovisar synpunkter, men det finns ingen hemställan i propositionen i det här fallet. Det är alltså litet väl sent påtänkt av fru Leijon att nu vara upprörd över att inte utskottet har föreslagit något riksdagsuttalande, när inte regeringen efterlyste något sådant på de här punkterna. Jag tycker att det i och för sig är naturligt att regeringen inte efterlyst några riksdagsuttalanden om frågor där det råder stor samstämmighet och där riksdagen i vissa fall redan har fattat beslut. Däremot tror jag att det socialdemokratiska partiet går litet väl långt när det tydligen numera anser att man enbart skall kunna få bo i mycket starkt koncentrerade bostadsområden. Fru Leijon beskrev i mycket mörka ordalag livet i mindre orter och livet i glesbygd. Den vision jag fick var ett framtidssamhälle där vi alla skall bo i storstäder. Självfallet är det nödvändigt att vi skapar goda kollektiva förbindelser som gör det möjligt för både män och kvinnor att ta sig till sina arbetsplatser helst utan att behöva anlita bil i någon större utsträckning. Men om man driver den tesen så långt att man avvisar glesbygdsboendet och småortsboendet — och det framskymtar i propositionen — har man låtit sina ambitioner gå ut över den mänskliga valfriheten när det gäller boendemiljö. Då är inte vi beredda att instämma längre — den saken är helt klar. Bebyggelseplaneringen skall självfallet ta hänsyn till och sträva efter att skapa närhet mellan bostäder och arbetsplatser, men det är också viktigt att bebyggelseplaneringen tar hänsyn till hur människorna vill bo — vilka boendemiljöer människorna vill ha. Jag skulle vilja kommentera herr Nilssons i Kalmar anförande på några punkter. Jag vet inte om herr Nilsson möjligen hade förväxlat manuskript, eftersom det var ett tag sedan vi här i riksdagen behandlade länsdemokrati. I den frågan har vi redan fattat beslut. Att ägna en lång tid av anförandet i den regionalpolitiska debatten åt detta beslut och dess konsekvenser kanske var litet malplacerat. Herr Nilsson i Kalmar kom också in på dagens debattämne i slutet av sitt anförande och gjorde en del förvånansvärda uttalanden. Exempelvis ville han ge vid handen att utskottsmajoriteten inte vill ha någon industripolitisk planering. Något sådant påstår inte utskottsmajoriteten. Vi konstaterar bara att de mycket allmänna synpunkter på den industripolitiska planeringen som framförs i propositionen inte är av den arten att de fordrar några särskilda kommentarer från riksdagens sida. Självfallet kommer den nya regeringen att presentera sina synpunkter på den industripolitiska planeringen, men det kommer att ske på ett betydligt mer seriöst och utförligt sätt och inte som i den här propositionen, där det framförs synpunkter av ganska allmän karaktär, vilka, som sagt, är av den arten att det inte behövs några särskilda kommentarer. Vidare påstod herr Nilsson i Kalmar att vi hade skrivit ned befolkningstalen med 5 000 människor, jämfört med den förra regeringens förslag. Det stämmer naturligtvis inte alls. Vi har angett riktvärden inom de ramar som den gamla regeringen föreslog. Det innebär ju inte att vi skrivit ned några tal. Herr Nilsson skulle i så fall med lika stort fog kunna säga att vi har skrivit upp talen, därför att mitten ligger precis lika långt under det högsta talet som den ligger över det lägsta talet. Det är en litet väl enkel argu sysselsättnings och regionalpolitik 130 mentation att bara räkna åt ett håll. Till sist vill jag säga några ord om storstadsområdena, som också behandlas i det här betänkandet. Genom den markering som görs i utskottsmajoritetens skrivning, där det alltså påpekas att utvecklingen i storstadsområdena skall inriktas på de lägre talen i befolkningsramarna, har man sagt ifrån att vi inte vill ha någon ny befolkningsexplosion i storstadsområdena. F.n. upplever vi inga större problem i form av en snabb befolkningsutveckling i storstadsområdena, snarare tvärtom. Men samhället har markerat en viljeinriktning att vi även i fortsättningen skall ha en lugn befolkningsutveckling i storstadsområdena, en utveckling som ligger nära den naturliga befolkningsutvecklingen, vilket de här talen faktiskt ger uttryck för. Jag vet att herr Fagerlund har ifrågasatt detta förut, men det beror på att man vid tidigare beräkningar har felbedömt befolkningspyramiden, i varje fall i Stockholms län. De här talen ger alltså utrymme för ungefär den naturliga befolkningsutvecklingen i exempelvis Stockholms län och en lugn befolkningsutveckling som gör det möjligt att skapa goda boendemiljöer för dem som skall bo här, undvika nya, svåra köproblem osv. Vi tycker att det är mycket positivt att den här markeringen har kommit till stånd i riksdagen. Det är också mycket viktigt att vi arbetar för en inomregional balans, inte bara i glesbygdslänen utan också i storstadslänen. Staten har ett stort ansvar i det fallet, eftersom staten i synnerhet i Stockholmsområdet är en mycket stor arbetsgivare. Det sätt på vilket de statliga arbetsplatserna fördelas i regionen är av mycket stor betydelse för sysselsättningsbalansen här. Det är med tillfredsställelse jag noterar det svar som utskottet har gett på min motion i detta fall. Utskottet framhåller just vikten av att fördelningen av de statliga arbetsplatserna sker med hänsyn till de regionalpolitiska aspekterna. Från regeringens sida har man också uttalat att man nu är beredd att ta de här regionalpolitiska hänsynen, när i framtiden statliga arbetsplatser skall fördelas inom Stockholmsregionen. Även i storstadsområdenas närhet finns orter som behöver ett särskilt stöd för att få i gång sysselsättningen. Jag tänker för Stockholmsregionens vidkommande på t.ex. Norrtälje kommun, som har mycket uttalade glesbygdsproblem, och på Stockholms skärgård. Det är glädjande att kunna konstatera att den låsning till stödområdesgränser som vi en gång hade nu successivt mjukats upp. Inte minst i det betänkande som vi i dag har att behandla framhålls med ännu större kraft att de sysselsättningsskapande åtgärderna skall sättas in med hänsyn till var problemen är störst och inte så mycket vara bundna till fixerade ramar och principer. Det bör därför finnas ökade möjligheter till samhälleliga insatser även inom de problemorter och problemkommuner som ligger i storstadsområdenas närhet. Detta är också ett framsteg. Avslutningsvis, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan, vilket innebär avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Egentligen är det rätt överflödigt att debattera med herr Granstedt — han har sitt eget sätt att lägga fram saker och ting. Uppenbarligen har han inte heller läst utskottsbetänkandet i alla dess delar. Det var intressant att höra att de 400 000 nya jobben skulle finnas 1985. — Samordnad Industriministern har någon gång sagt att de skulle finnas i slutet av 1970 — sysselsättnings och talet, och nu glider det uppåt. regionalpolitik Det må så vara. Men även om det är 1985 de skall finnas, innebär det för Kalmar län 2000 nya jobb varje år. Var så snäll och ta fram dem nu då! Vi har mycket stort behov av dem =— det försäkrar jag. Herr Granstedt sade att de borgerliga partierna först skulle städa upp efter den socialdemokratiska regeringen och lösa ärvda problem. Vad är det för problem? Vad är det ni skall städa undan? Är det arbetslösheten som fanns när ni tog över? Den var kanske den minsta vi har haft någon gång. Jag tycker det är ett underligt resonemang. Nog bör väl herr Granstedt i alla fall precisera sig litet. Herr Granstedt talade om att fördela arbetstillfällena till de platser där de bäst behövs. Ja visst. Hur tänker ni göra det då? Varför har ni inte i det här viktiga betänkandet framfört någon uppfattning om hur den industripolitiska planeringen skall gå till? Det har ni uraktlåtit. Här har förut talats om det höga kostnadsläget. Det skulle vara intressant att höra om det möjligen är det ni skall städa undan. Tycker ni att det har utgått för höga löner och är det detta som skall ändras? Är det industriarbetarna i Kalmar län som tjänar för mycket? Eller på Gotland? Herr Granstedt tyckte det var malplacerat att jag tog upp frågan om länsdemokratin. Men nu är det på det sättet, herr Granstedt, att den står omnämnd på s. 55 i betänkandet — jag säger det för att herr Granstedt skall kunna ta reda på det. Den finns också omnämnd här och var i betänkandet i övrigt. Herr Granstedt påstår att man inte skrivit ned befolkningstalen för Kalmar län. Jag skulle vilja rekommendera herr Granstedt att läsa den sammanställning som finns på s. 42 i betänkandet. De siffror som där anges innebär en sänkning med 5 000 för Kalmar län.

Herr talman! Låt mig först säga till herr Nilsson i Kalmar att jag har läst betänkandet i alla dess delar. Det var intressant att höra vad herr Nilsson sade om de 400 000 nya jobben. Jag har faktiskt inte haft tillfälle att höra att industriministern skulle ha sagt att den siffran skall uppnås i slutet av 1970-talet. Jag citerade vad centerpartiet sagt i valrörelsen, då vi talade om början av 1980-talet. Har industriministern efter valet höjt ambitionen är det bara positivt, och den saken bedömer han naturligtvis bäst själv. Om han tror sig kunna överträffa vad vi sade i valrörelsen är det bara glädjande för oss alla. Jag refererade alltså de utfästelser vi gjorde i valrörelsen. Herr Nilsson i Kalmar frågade vad det är för problem vi ärvt av den 131 gamla regeringen. Läser inte herr Nilsson tidningar? Tittar herr Nilsson aldrig på TV, lyssnar herr Nilsson aldrig på radio? Det är nämligen så att under den här hösten har samtliga massmedia varit fyllda av informationer om de problem som vi har i bransch efter bransch. Det är förvånansvärt att det tydligen gått herr Nilsson i Kalmar spårlöst förbi. Tillåt mig därför bara att försäkra att vi har bekymmer i ett antal branscher i det svenska näringslivet. Så tog herr Nilsson upp ett resonemang om lönerna och frågade om vi skulle sänka lönerna. Nu är ju herr Nilsson fackligt aktiv och framhåller gärna sin roll som facklig företrädare. Jag tror därför att herr Nilsson mycket väl vet att det inte är riksdagen eller regeringen som beslutar om industriarbetarlönerna. Det sker genom förhandlingar mellan LO och SAF. Vi kommer alltså inte från riksdagens sida att försöka ingripa i de förhandlingarna, och jag tror inte att regeringen heller har någon som helst tanke på att göra det. Jag förutsätter att nästa avtalsrörelse också kommer att leda till väsentliga löneförbättringar. Det är självklart inte den typen av recept som vi förordar. Det är riktigt att vi nämner länsdemokrati i betänkandet, men vi går inte in på konstruktionen av den länsdemokratiska modellen, och det var det som herr Nilsson talade om. Däremot framhålls i betänkandet att i framtiden vill vi genom folkvalda organ ge invånarna i de enskilda länen större inflytande över regional och sysselsättningspolitiken. Det är att flytta besluten närmare människorna. Det är en sant decentralistisk politik. Det är ett viktigt inslag i den framtida regionalpolitiken.

Jag tänker här i första hand på domstolsverket som på sin tid skulle utlokaliseras. Utlokaliseringen av statlig förvaltningsverksamhet innebar givetvis Sysselsättningsökningar. Men utlokaliseringen av statliga verk till Västernorrland var för liten i förhållande till behoven. Detta hade man i olika förberedande instanser klart för sig. Jag hänvisar i detta sammanhang till dele gationen för omlokalisering av statlig verksamhet, som på ett tidigt stadium Nr 47 föreslog Sundsvall som lokaliseringsort. Torsdagen den Dåvarande inrikesutskottet, där jag själv var ledamot, uttalade sig enhälligt 16 december 1976 såväl år 1972 som år 1973 för att domstolsverket borde förläggas till Sundsvall. Trots dessa rekommendationer förbigick den gamla regeringen — Samordnad Sundsvall och föreslog Jönköping. sysselsättnings och I Jönköping rådde då en överhettad arbetsmarknad. Brist på arbetstillfällen — regionalpolitik var det däremot i Västernorrland och även i Sundsvall. Ur sysselsättningssynpunkt hade det alltså varit mera motiverat att regeringen den gången hade stannat för Sundsvall. Så blev dock inte fallet. Regeringen gick emot även inrikesutskottet, som vid två skilda tillfällen enhälligt hade uttalat sig för Sundsvall. Sysselsättnings eller regionalpolitiska skäl fick inte vara avgörande. Den utlokalisering av statliga verk till Sundsvall som skedde har naturligtvis haft sin betydelse för att ge kvinnlig arbetskraft sysselsättning. Behovet av sysselsättning för kvinnor är fortfarande stort i denna stad. Av en undersökning som Sundsvalls kommun låtit göra framgår att omkring 2000 arbetstillfällen för kvinnor behövs fram till år 1980. Vad beträffar yrkandet under punkten b i motionen 1975/76:2157 att Svenska träforskningsinstitutet skall förläggas till Sundsvall anser motionärerna denna stad vara ett naturligt centrum för en dylik utlokalisering. Motionen bygger i detta speciella fall på vad tekn. lic. Eskil Block — tidigare knuten till FOA — haft att anföra i detta sammanhang. Block förklarade redan år 1972 i en artikel i Veckans Affärer att Sundsvall borde bli ett idealiskt centrum för ny industri. En teknisk specialskola vore här på sin plats. Teknik behövs bl.a. just vid stora trävarutransformationer, där flera genombrott är att vänta. Detta gäller bl.a. nedbrytande av ligninet, framhåller herr Block, som även rekommenderar att ny industri förläggs till råvarurika områden. Sundsvall är, säger samme man, i det fallet ett naturligt centrum. Jag vill i detta sammanhang yrka bifall till yrkandena b och c i motionen 1975/76:2157. Västernorrland tillhör de områden av vårt land som under de s.k. goda åren var utsatta för en omfattande folkutflyttning. Det var under dessa år det talades om att Sverige hade full sysselsättning — ja, överfull sysselsättning. Det bedrevs då en illusionspolitik, som grep långt ut i arbetarleden. Det var fullsysselsättningssamhället som hade skapats, sades det. Kapitalismen hade blivit krisfri. Blandekonomin var lösningen. Samtidigt som folkutflyttningen från dessa områden pågick som bäst till storfinansens företag söderut i landet, pågick en omfattande strukturförändring av framför allt skogsindustrin. De jättevinster, som inhöstades i exempelvis Västernorrland och Norrland i övrigt, fick inte stanna kvar i dessa områden för nyetablering av företag och ersättningsindustrier för de företag som storfinansen lade ner. Dessa vinster exporterades i stor utsträckning till utlandet. Man blir rätt överraskad då man i dagarna tar del av vad chefen för 133 Svenska Cellulosa AB, herr Bo Rydin, framför i Veckans Affärer, nämligen att lönerna är för höga i Sverige och att detta är orsaken till kapitalexporten från Sverige. Kapitalexporten är inte någonting nytt för dagen. Den har pågått i många år. Enbart under 1970-talet är summan av kapitalexporten från Sverige till utlandet 20 miljarder kronor.

Allt fick SCA behålla, och det exporterade man till Canada. Lönerna var inte så höga. I stället var den lönepost som SCA fick betala ut för liten. Kapitalexporten tycks öka år för år. Enligt tillgängliga uppgifter uppgick detta kapitalutflöde år 1973 till 2,3 miljarder och år 1974 till 2,4 miljarder, och det senaste året hade det stigit till 3,5 miljarder kronor. Alla dessa miljarder har under åren satsats utomlands i stället för att användas för att skapa nya arbetstillfällen i Sverige, framför allt i skogslänen. Men i Sveriges riksdag förefaller det som om de övriga partierna inte vill kännas vid dessa realiteter. Högkonjunkturen kommer nog snart, säger man -— det har framskymtat även i dagens debatt. Dessutom finns det så stora varulager — företagen har ju erhållit 1,5 miljarder av staten i lagerstöd. Gratis pengar! Tänk, har det sagts i dag, när dessa lager en gång skall säljas —- vilken strålande framtid kommer inte det svenska folket då att gå till mötes! Vad man fått bevittna i dag påminner mera om en danse macabre.